Fru talman! Om Roy Ottosson vill ha stöd för att bygga upp svenska soluppgångsbranscher och i att satsa på informationsteknologin tror jag inte att han behöver be många gånger när det gäller Moderaterna. För vår del finns det emellertid ingen motsatsställning mellan att satsa på de nya industrierna genom att sänka skatten på företag och avreglera arbetsmarknaden och att samtidigt säkerställa att Sveriges basindustrier har rimliga utvecklingsmöjligheter. Åk till skogsindustrierna i Norrland och åk till järnverken och tala om för de anställda att de jobbar i en solnedgångsbransch som Miljöpartiet inte är intresserat av att bibehålla. Det är ett uttryck för en syn på människors arbete och arbetsplatser och en villfarelse om var i svensk industri som styrkan egentligen ligger som jag egentligen inte är förvånad över att Roy Ottosson uppvisar. Roy Ottosson representerar ju samtidigt ett parti som med berått mod skall stänga hälften av Sveriges elenergiförsörjning de kommande 15 åren. Roy Ottosson får förlåta mig om jag inte ser honom som tillväxtens främsta banerförare i denna kammare. Roy Ottosson säger att jag inte är intresserad av att diskutera den skatteväxlingsfråga han ställde till mig tidigare. Problemet är att Roy Ottosson har satt ett tumavtryck på en regeringsproposition som inte innehåller skatteväxling utan skattehöjning. Det blir ingen skattesänkning av någonting annat när koldioxidskatten går upp. Det blir som det alltid blir, Roy Ottosson, när man umgås med socialdemokrater. Då går skatten alltid upp.

Fru talman! Jag har ett litet påpekande och två frågor. Per-Ola Eriksson sade att inriktningen mot skatteväxling nu är klar i propositionen. Jag skulle vilja be att få låna Per-Ola Erikssons glasögon eller förstoringsglas för att i så fall hitta den inriktningen. När vi vanliga dödliga läser propositionen är inriktningen mot högre skatter däremot entydig. Regeringen, och såvitt jag förstår också Centerpartiet och Miljöpartiet, skriver i klartext att koldioxidskatten höjs och att inga skatter sänks. Så till de två frågorna: Per-Ola Eriksson sade att det var en bra idé att låta AP-fonderna köpa flera aktier. Det skulle därigenom på något sätt bli lättare att sälja statliga företag. Är det så det hänger ihop? Staten skall sälja från ena handen till den andra. Det var en ny typ av privatisering som jag får tillstå inte riktigt känns så uppfriskande som en mera normal privatisering skulle kunna ha varit för dynamiken i det svenska näringslivet. Jag skulle uppskatta om Per-Ola Eriksson skulle vilja utveckla just denna aspekt av den statliga privatiseringspolitiken ytterligare något steg. Så till min andra fråga: Centerpartiet brukar säga att man har ett gott samarbete med regeringen, att det växlades handslag och att Centern särskilt borde stå upp för de små och medelstora företagens arbete i dessa hänseenden. Jag vill fråga Per-Ola Eriksson om ni i arbetet med tillväxtpropositionen försökt få regeringen att ändra på de momsredovisningsregler som i dag drabbar hundratusentals småföretagare på ett alldeles erbarmligt sätt. Som Per-Ola Eriksson väl vet tvingas dessa småföretagare i dag ofta betala skatten till staten innan betalningen kommit från kunderna. Har Per-Ola Eriksson och Centern försökt att få regeringen att ta sitt förnuft till fånga? Varför gick det i så fall så illa?
Fru talman! Till Per Unckel vill jag säga några allvarsord. Gång på gång framförs från Per Unckel påståendet att Centerpartiets uppgörelse med regeringen skulle innebära att skatten har höjts. Detta är ett falskt påstående. Beslutet med anledning av kompletteringspropositionen innebär exempelvis lägre skattekvot, inte minst tack vare sänkningen av matmomsen, som träder i kraft vid årsskiftet. Tillväxtpropositionen innehåller också förslag om sänkningar av försäljningsskatten på motorfordon, och det borde väl Per Unckel vara intresserad av. Inom den ram som läggs fram omfördelas också skatterna högst avsevärt; skatten på miljöförstörande verksamhet skärps och annan beskattning av företagsamheten mildras. Så är fallet i tillväxtpropositionen. Vi genomför en höjning av Co2-skatten, vilket inbringar 400 miljoner kronor netto. Men samtidigt genomförs en rad skattesänkningar från den 1 januari kvittningsrätten, nyetableringar av företag osv. Det är totalt sett inom en ram på 2 miljarder kronor. Enkelbeskattningen utgår. Den som påstår att Centerpartiet bidrar till skattehöjningar är alltså helt enkelt ute i fel ärende. Efter att ha lyssnat på Per Unckels tal om CO2 skatten måste jag säga att det inte är så länge sedan Moderata samlingspartiet pläderade för en CO2-skatt på närmare 50 öre per kilo. Det var då det. Men nu sitter Per Unckel i opposition, och då är beskedet ett annat. Varför vill inte Per Unckel och Moderata samlingspartiet göra något åt klimathotet i detta land? Menar ni att ökade utsläpp från fossila bränslen i naturen är tillväxtfrämjande? Skall vi inte försöka minska utsläppen och i stället få in det som är miljövänligt? Det är ju det som skapar hållbar ekonomisk tillväxt.
Fru talman! Några allvarsord till Per-Ola Eriksson: Om Per-Ola Eriksson vill vara med på skattesänkningsvagnen så tror jag att han har slagit sig ihop med fel partner, därför att om det är i något avseende som Socialdemokraterna har ett riktigt grundmurat förtroende så är det som skattehöjare. Om Per-Ola Eriksson tror att skattetrycket sjunker från årsskiftet, så tror jag dess värre att Per-Ola Eriksson är illa informerad. Vid årsskiftet inleds skattehöjningar - gamla och nya - som vid fullt genomslag har uppemot 30 miljarder kronor som slutmål. Sedan medger jag gärna att en del också spills bort - och jag menar verkligen detta - på att sänka momsen på maten när man i stället kunde ha sänkt skatten på arbete. Per-Ola Eriksson frågar om jag vill göra något åt klimatförstöringen. Ja, självfallet. Detta är ett av de viktigaste skälen till att jag under de senaste 15 åren med näbbar och klor kämpat emot att Sverige skall stänga av kärnkraftverk, och jag kommer att fortsätta att kämpa emot detta i framtiden också. Är det någonting som kärnkraftsavvecklingsbeslutet skulle kunna åstadkomma, förutom förödande effekter på den svenska ekonomin, så är det en ökning av just de koldioxidutsläpp som den skattehöjning som regeringen tillsammans med Centern nu föreslår uppenbarligen syftar till att nedbringa. Min fråga till Per-Ola Eriksson är om han verkligen tror på bekymren med koldioxid och växthuseffekt, för jag gör det. Hur kan Centerpartiet i så fall förorda ett beslut som kommer att få fullständigt förödande effekter i just detta hänseende?
Fru talman! Nu tycker jag att Per Unckel håller på att blanda ihop korten. När han talade om skatteökningar riktade han sig till Centerpartiet, men jag tror att han avsåg vissa uppgörelser mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i höstas. Försök inte att lägga dessa uppgörelser på oss! Det bör Per Unckel ha klart för sig. Men när sedan Per Unckel tar upp CO2-problemet och att det skall minskas med hjälp av en bibehållen kärnkraft, fru talman, så måste jag säga att Per Unckel vill bekämpa djävulen med Belsebub. Flera rapporter - NUTEK:s prognoser och Naturvårdsverkets rapporter osv. - har ju nämligen visat att med bibehållen kärnkraft kommer CO2-utsläppen att öka med 10 % Sedan är det viktigt att satsa på det som ger hållbar ekonomisk utveckling. Vi vill få in ökade inslag av miljöstyrning i svenskt näringsliv, därför att det är en grund för en ny industrigeneration. Därför har vi också medverkat till satsningarna på vindenergi och solenergi samt på Baltikum och småföretagen. Tillväxtpropositionen, som vi har medverkat till, är ett program för att på bredden ge sig i kast med tillväxtfrågorna i svensk ekonomi. Sedan krävs det en och annan återställare av moderatpolitik för att nå detta mål. Per Unckel tog inledningsvis upp momsfrågan. I förhållande till det förslag som hans partivän Bo Lundgren tog fram, har vi utformat det här förslaget väsentligt bättre och tagit hänsyn till småföretagen. Det gjorde man inte i den beställningsprodukt som Moderata samlingspartiet medverkade till i den förra regeringen.

Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka den senaste talaren, därför att det verkar som om han är något förgrämd. Det kan hända att Vänsterpartiet känner att man gärna hade velat vara med om att ta fram kursen inför fortsättningen av denna mandatperiod, att satsa på en hållbar ekonomisk tillväxt. Men nu vet vi i denna kammare att Vänsterpartiet bara var med under de dagar då det handlade om lätta beslut. När man skulle fatta de svåra besluten orkade inte Vänsterpartiet hänga med. Men vi orkar ställa upp bakom såväl de lätta som de svåra besluten. Framför allt stakar vi ut en färdväg för denna mandatperiod som skall ge livskraft åt småföretagen och skapa nya jobb runt om i landet. Vi satsar betydande resurser på forskning och utveckling samt på Bergslagen, vilket inte minst är viktigt från högskolesynpunkt - något som Hans Andersson bör vara särskilt intresserad av. Sedan frågan om CO2. Jag skall vara vänlig och medger gärna att där har Vänsterpartiet bidragit en smula. Men Centerpartiet saknar inte handlingskraft i denna fråga, som bekant.

Fru talman! Jag tror att Hans Andersson menar allvar när han säger att vi måste värna jobben. Men det går en väsentlig skiljelinje mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet då det gäller synen på var de nya jobben skall komma till. Jag kunde följa nyhetssändningarna i går kväll och hörde vilket område inom ekonomin som Vänsterpartiets partiledning prioriterar. Det är enbart den offentliga sektorn. Det är självklart att jobben i offentlig sektor är viktiga - i vården, skolan och omsorgsverksamheten - men det är minst lika viktigt att de nya jobben måste tillkomma i små och medelstora företag, inom miljöteknikföretag och inom hela miljöområdet. De jobben får vi om vi skapar goda utvecklingsbetingelser i alla delar av detta land. I fråga om grundtryggheten tror jag inte att centerpartisterna håller med om att vi har skapat grundtrygghet genom beslutet att sänka ersättningsnivån i socialförsäkringssystemet, som var vårens beslut. Jag tror att våra ambitioner är betydligt vidare än så. Det var förstås en eftergift från Centerpartiets sida. Vi hade sedan tidigare drivit kravet på 80 % i ersättningsnivå i olika försäkringssystem. Men nu är ekonomin som den är, och den som inte tar hänsyn till den ekonomiska situationen är ju blind och går bara in i väggen. Man löser inte några problem på det sättet. Vi vill skapa sunda statsfinanser. Vi vill få ett stabilt välfärdssystem. Vi vill få en tillväxt i nya branscher och framför allt i små och medelstora företag. Det är vägen in i framtiden. Vi vill ha en hållbar ekonomisk tillväxt, och det får vi om vi också har styrinstrument på miljöområdet.
Fru talman! Med anledning av Per-Ola Erikssons inlägg skulle jag vilja ställa ett par frågor till Centerpartiet. Enligt TT i går sade Per-Ola Erikssons partiordförande Olof Johansson att den här propositionen innehåller Centerns hela program för tillväxt. Centern är alltså mäkta belåten med den här propositionen. Jag vill då fråga om Per-Ola Eriksson anser att propositionens förslag uppfyller de krav som Centern ställde i sin tillväxtrapport i somras, där det bl.a. heter att åtgärderna bör inriktas på att skapa incitament för start och drift av företag och på att utveckla och stimulera anställning av arbetskraft i dessa företag. I den rapporten säger Centern att enkelbeskattning är en av de viktigaste åtgärderna och att en sådan bör införas från den 1 januari 1996. Det sägs att detta är den enskilt viktigaste åtgärden inom närings och skattepolitiken, och man hänvisar naturligtvis till möjligheterna att få upp sysselsättningen. Hur kan Per-Ola Eriksson och Centerpartiet utan vidare ge upp kravet på enkelbeskattning i utbyte mot en fjärran utredning? Är uppgörelsen viktigare för Centern än innehållet i densamma? När det gäller frågan om skatteväxling företräder både Per-Ola Eriksson och jag partier som tycker att skatteväxling är en finurlig och klok idé, dvs. att vi genom ekonomiska styrmedel kan få företag att anställa människor och att belasta miljön i mindre utsträckning. I det här förslaget har ju Centern nu lämnat frågan om skatteväxling och i stället gått till en skatteuppväxling. Möjligen kan miljön förbättras genom detta, men det kommer att bli färre nya arbetstillfällen genom den uppgörelse som Centern står bakom. Man har uppenbarligen lämnat skatteväxlingsidén.
Fru talman! Till vännen Göran Hägglund vill jag säga, att någon ordning skall det väl ändå vara på uttalandena, även om vi deltar i en TV-sänd debatt i kammaren. Först kan jag, eftersom jag satt sida vid sida med Olof Johansson i går, dementera att han skulle ha sagt att Centern har fått igenom hela sitt näringsprogram. Han har självfallet inte gjort något sådant uttalande. Däremot har våra krav till stora delar blivit tillgodosedda. I den rapport som Göran Hägglund själv hänvisade till kan han se vilka delar det gäller. Det som står där dementerar också vad han sade inledningsvis. Vi har i denna rapport skrivit vad vi tyckte var bäst för att kunna nå fram till ett resultat redan från den 1 januari 1996. Men så blir inte fallet. I stället sätter vi riskkapitalavdraget i sjön 1996. Kvittningsrätten kommer tillbaka från den 1 januari 1996. Särskilda regler kommer att finnas då det gäller insatsutdelningar från kooperativa föreningar. Den enkelbeskattningen träder i kraft den 1 januari 1996. Men å andra sidan får den typen av företag icke del av riskkapitalavdraget. Sedan en tid tillbaka pågår överläggningar mellan svenskt näringsliv och regeringen om att forma ett långsiktigt hållbart system då det gäller företagsbeskattning. Där har vi pekat ut färdvägen. Vi har också sagt att det skall träda i kraft 1998. Det är en mycket viktig signal till svenskt näringsliv. Beträffande skatteväxlingen kan jag efter denna debatt för Göran Hägglund läsa upp de meningar som handlar om den. Annars står det på s. 19 i propositionen. Där talas det om skatteväxlingen, och regeringen säger att man avser att pröva möjligheterna till en s.k. grön skatteväxling och att skatterna på arbete skall sänkas. Detta arbete bedrivs nu i Skatteväxlingskommittén.
Fru talman! När det gäller den nya modellen för företagsbeskattning, som alltså innebär ett nytt sätt att angripa dubbelbeskattningen, kommer jag tillbaka till det i mitt inlägg senare. Uppenbarligen är det inte längre den enskilt viktigaste åtgärden inom näringsoch skattepolitiken för Centerpartiet, som det hette i somras, i och med att man är beredd att skjuta på avgörandet av den här frågan fram till 1998. Jag tror att det är oerhört allvarligt för svenskt företagande, men framför allt för alla de människor runt om i hela vårt land som väntar på arbeten. När det gäller skatteväxlingen hette det i somras att Centern inte kommer att stödja tillväxtpropositionen med mindre än att regeringen föreslår skatteväxling. Per-Ola Eriksson får i sin kommande replik möjlighet att dementera också detta uttalande, som jag också har hittat i medierna. Men det är uppenbarligen så att Centern tänker sig att öka belastningen på företagsamheten genom koldioxidskatten - en skatt som jag parentetiskt kan nämna att vi kommer att stödja, samtidigt som vi kommer att föreslå lättnader för arbetskraften för att få fler människor i arbete. Precis det är en av de två bärande idéerna med skatteväxlingen - en idé som jag alltså tycker att Centern har förfuskat genom den här uppgörelsen.
Fru talman! Jag skall börja med koldioxidbeskattningen. Vi blev uppmanade av Mats Odell - som såvitt jag vet fortfarande representerar kds - att driva den frågan hårt i förhandlingarna; om det var någon som skulle kunna nå fram i den frågan var det just Centerpartiet. Han uppsökte oss vid en lunch häromdagen och framförde kds uppfattning. Jag vet inte vem som inte är representativ i kds; om det är Göran Hägglund eller Mats Odell - det får väl herrarna klara ut själva. Vi har faktiskt lyssnat på Mats Odell i den här frågan. Visst hör enkelbeskattning och en bra riskkapitalförsörjning till de enskilt viktigaste frågorna. Det står jag fast vid. Men om man skall ha igenom alla sina krav till punkt och pricka så misslyckas man i regel med allt. Det har jag lärt mig under årens lopp, och jag har några år på nacken i politiken. Det gäller att börja någonstans, och jag tycker att den här uppgörelsen är ett mycket bra fall framåt för svensk småföretagsamhet. Vi har riskkapitalavdraget, och kvittningsrätten återkommer. Läs vilka krav företagarna själva har i sitt näringspolitiska program. De är nu tillgodosedda på den punkten. Sedan är det också viktigt att forma ett system som är hållbart över tiden. Låt oss då sätta oss ned och skapa denna breda majoritet så att vi inte får nya system för varje ny mandatperiod som kommer. Vi behöver långsiktiga, stabila spelregler, och det tänker Centerpartiet medverka till. Göran Hägglund är också välkommen i det arbetet.

Fru talman! Allvarsorden har duggat tätt tidigare här i debatten. Tyvärr lämpar sig den här propositionen inte riktigt för några allvarsord. Den gör inte heller skäl för namnet tillväxtproposition. Det är, kort sagt, en time out-proposition. Förslagen i propositionen visar inte hur man skapar och frigör utvecklingskraft hos enskilda människor, och det är faktiskt det som Sverige mest av allt behöver: en politik som ökar möjligheterna till en bättre ekonomisk utveckling och flera jobb. Det finns inte i den här propositionen. Det som faktiskt ganska tydligt finns i propositionen är Socialdemokraternas vilsenhet inför framtidens utmaningar. Vi har läst i tidningen att deras partisekreterare har skickat ut ett samrådsmaterial om framtiden. Det tycks som om hela regeringen har tagit time out i avvaktan på att gräsrötter skall ta ställning till vad partisekreteraren har kallat "tankeslingor". Jag tycker att det är uppenbart när man läser den här texten att det är den borgerliga oppositionen som har moderna förslag. På punkt efter punkt kan man se hur regeringen dras att göra tvärtemot vad den tidigare har sagt. Men det blir ju kolossalt segt. Många formuleringar i propositionens text vittnar om att man har förstått det där med enkelbeskattning. Man har förstått behovet av en a-kassa som inte permanentar långtidsarbetslöshet. Man har förstått behovet av kvalitet i utbildning, självständig riksbank och sådant. Men det blir segt och trögt för regeringen att gå från ord till handling, eftersom argumentationen tidigare har gått ut på att just detta som man nu förstår är rätt var alldeles totalt fel och utslag av borgerlig illvilja. Resultatet är tyvärr att propositionen uppvisar ett väldigt stort tomrum. Det är litet grand som hos taxi före avregleringen. "Taxi, var god vänta", kunde man höra då. Regeringskansliets växel borde kanske programmeras om till "Hos regeringen, var god vänta", eller möjligen "Hos regeringen, vänta på utredning". Just detta är väl nästan det tydligaste här: Bara på de första 20 sidorna kan man läsa att regeringen har tillsatt 13 nya utredningar, att jämföra med ett fåtal s.k. skarpa förslag. Lägger man till alla hänvisningar till redan pågående utredningar kommer man upp i flera tjog utredningar. Under tiden skall Sverige och de arbetslösa "vänta". Jag tycker det är dåligt. Låt mig ta enkelbeskattningen som ett exempel. Efter valet återinfördes dubbelbeskattningen. Nu har Göran Persson insett att det var dumt och att det försvårar möjligheterna för företagen att växa och skapa nya jobb. Men nu vågar han inte ta konsekvensen av det, utan nu måste det utredas igen. Möjligen kan något ske till år 1998. Resultatet av detta är tre års försening av en viktig reform och flera människor kvar i arbetslöshet. De enda egna förslagen i propositionen är litet avdammad socialism och litet högre skatter. AP-fonden skall köpa mera aktier så att det blir mera statligt ägande. Samtidigt skall lustigt nog en del andra statliga företag privatiseras. Småföretagen skall få en ny skatt på arbetande kapital genom fastighetsskatt på industribyggnader. Samtidigt försöker Göran Persson göra ett nummer av att man inte har återinfört den förra skatten på arbetande kapital. Dessutom skall företagen betala in moms innan de ens har fått betalt av sina kunder, samtidigt som man försöker tala väl om företagsvänligt klimat. Hushållens fastighetsskatt höjs på ett enda bräde med 43 %, samtidigt som Göran Persson hoppas att människor skall känna sig trygga och börja konsumera Tydligare exempel på virrvarr och instabilitet i spelreglerna finns inte. Medan regeringen håller på och tänker och utreder och påstår sig sätta dagordning etc. försämras läget för de arbetslösa. AMS veckoprognos i går visade ett ökat antal människor utan riktiga jobb. SCB har beskrivit hur den sysselsättningsökning som fanns i början av året successivt har försvunnit. Jämfört med läget för ett år sedan går det nu inte att säga med statistisk säkerhet att det finns ens ett enda nytt jobb. De lediga platserna är färre än för ett år sedan. Varslen om permitteringar ökar däremot. Antalet nya företag minskar rejält. Göran Perssons egna prognoser visar hur massarbetslösheten ligger kvar. De är t.o.m. sämre nu än för ett år sedan. I propositionen, fru talman, talas det mycket om att politiken inte får dela folket, inte får leda till att människor ställs mot människor och skapar sociala klyftor. Tyvärr är detta precis vad förslagen leder till. Arbetslösheten är en sådan vattendelare i svensk ekonomi. Med de bedömningar och förslag som finns i propositionen kommer också arbetslösheten att ligga kvar som en vattendelare i det svenska samhället. Detta är djupt bekymmersamt. Folkpartiet accepterar inte massarbetslöshet, och vi kommer att redovisa förslag som motverkar och avvärjer arbetslösheten och leder till växande hos enskilda företag och människor och därmed till flera jobb. Fru talman! En av de viktiga sakerna i detta sammanhang är utbildningspolitik. Jag noterar att Per-Ola Eriksson, på vilken jag inte hade replikrätt, talade om kraftfulla satsningar på högskoleutbildning. Tyvärr är ju detta bara bluff. Det finns inte ett öre i pengar. Att bara påstå saker rakt ut i luften skapar inga jobb eller mera välutbildade människor som kan ta de jobb som kräver utbildning. Det är bara bluff!

Fru talman! Jag har tyvärr inga svårigheter att hitta bland de fåtaliga konkreta förslagen en del som jag betecknar som socialistiska, nämligen mera aktieköp hos AP-fonden. Jag kan lägga till ett gammalt vförslag om en fastighetsskatt på industrifastigheter. Det tycker jag nättupp är att betrakta som en skatt som enbart hör hemma i ett socialistiskt samhälle. Nu är så, Hans Andersson, att det i början av detta år hade tillkommit ganska många nya jobb, uppemot 100 000, precis som Hans Andersson säger. Men successivt, allteftersom månaderna har gått, har denna sysselsättningsökning tyvärr så att säga legat i det förflutna. Om man tittar på hur stor sysselsättningen är i september - SCB:s senaste statistik - jämfört med för ett år sedan ser man att det är exakt 21 000 fler jobb. Den gräns för när man med en viss statistik säkerhet skall kunna säga att det är skilt från noll går vid 34 000. SCB säger att man med statistisk säkerhet inte kan säga att det finns ett enda jobb mer i dag än för ett år sedan. Så var det tyvärr med jobben. Det är mycket beklagligt. De jobb som tillkom gjorde det förmodligen efter den kloka borgerliga politiken. Sedan lades politiken om, och så blev det inte mer. Riksbanken har jag ingen förhoppning att Hans Andersson skall ha någon klok synpunkt på. Jag tänkte ta upp det med Göran Persson så småningom. När det gäller koldioxidskatten är Folkpartiet för en skatteväxling. Att som Per-Ola Eriksson säga, att det är skatteväxling när det i en mening står att man någon gång i framtiden tycker att det är bra att sänka skatten på arbete, är väldigt luftigt. Det är märkligt att skatteväxling enligt socialdemokratisk, och tydligen också vänsterpartistisk, terminologi bara betyder höjd skatt. Vi är för en skatteväxling. Vi är beredda att ha en högre skatt på koldioxid. Vi vill också ha en lägre skatt på arbete, annars är det ingen växling.
Fru talman! Jag blir litet förvånad när Anne Wibble säger att de här riktlinjerna absolut inte kan leda till någon som helst tillväxt. Det var ett väldigt kategoriskt avvisande. Därför måste jag ställa några följdfrågor. Menar Anne Wibble att en stor satsning på högre utbildning, på komvux och forskning inte ger tillväxt? Menar Anne Wibble att de satsningar på soluppgångsbranscher på miljösidan inte ger tillväxt? Menar Anne Wibble att den omfattande budgetsanering som blev något av ett världsrekord inte ger tillväxt på sikt? Menar Anne Wibble att det inte är bra att tre partier - en stor majoritet av riksdagen - står bakom detta?
Fru talman! Jag menar precis det. De förslag som Roy Ottosson räknar upp är otillräckliga för att frigöra de välståndsbildande krafterna i Sverige. Jag är väldigt ledsen över att behöva säga det. Det går ut över många människor som i dag saknar jobb och som med den här politiken, enligt regeringens och tydligen också Miljöpartiets prognoser, inte har en chans att få något jobb. Det förhindrar naturligtvis inte att det finns enskilda inslag som är bra. Men totalen är otillräcklig därför att man inte förmår frigöra sig från förstelnade idéer. Det tar för lång tid, som jag försökte säga i mitt anförande, för regeringen att tänka om. Därmed blir tomrummet väldigt stort. Detta går ut över dem som är arbetslösa. Vi har 36 % långtidsarbetslöshet i dag, mer än en tredjedel av alla arbetslösa har varit utan jobb i mer än sex månader - det är en jättelång tid. Men med den här politiken, och på grund av Miljöpartiets medverkan, blir det inte mera. Man borde inte vara förvånad - Miljöpartiet har ju gjort sig känt för att vara ett anti-tillväxtparti - att Miljöpartiet kan stå bakom den här propositionen, som just är otillräcklig när det gäller att skapa jobb. Men det är väldigt bekymmersamt att inte Roy Ottosson är allvarligt oroad över de sociala missförhållanden och konflikter som kan dyka upp när förfärligt många människor döms till att vara utan jobb under mycket lång tid. Jag är det.
Fru talman! Jag delar Anne Wibbles oro vad gäller arbetslösheten. Därför anser jag att det är otroligt viktigt att vi skapar en bred majoritet i Sveriges riksdag för långsiktigt hållbara ekonomiska åtgärder. Här läggs en plattform som är alldeles utmärkt och som jag tror att Anne Wibble egentligen i sak skulle ställa sig bakom, om hon själv hade varit med i diskussionerna. Det här luktar "surt, sa räven", tycker jag.
Fru talman! Jag är mycket glad över att inte Folkpartiet står bakom denna proposition. Det finns ingen som helst risk att det skulle göra det med hänsyn till de dåliga förslag som finns, i den mån det var några förslag. Detta är ju inte några skarpa förslag, inte ens någon plan utan en sorts dagordning till ganska mycket utredande. Det är förmodligen resultatet. Det gläder mig att höra att Roy Ottosson är bekymrad över arbetslösheten. Det skulle vara trevligt, och ändå förpliktande i riksdagens kammare, om debatten mera kom att handla om hur vi skall bära oss åt i Sverige för att frigöra skaparkrafterna så att vi faktiskt kan komma ur den massarbetslöshet som vi har för närvarande. Diskussionen här har ju gällt olika tekniska saker och vem som står bakom vad, men det som är intressant att diskutera är ju hur vi skall bära oss åt för att, gärna gemensamt i så hög grad som möjligt, kunna frigöra de skaparkrafter som finns hos väldigt många människor. Jag vidhåller att de förslag som finns i den här propositionen inte duger. Då finns det anledning att se över vad som kan finnas i stället. Jag har inte så stora förhoppningar, men ibland kan man ta miste. Det är väl möjligt att även Roy Ottosson kan komma fram till någon klok tanke någon gång. I så fall skall vi ta fasta på den. Det som bekymrar mig mest av allt är att så få förefaller intresserade av den sociala skiktning som kan bli resultatet av ett samhälle som under hela 90-talet - så blir det enligt regeringens tabeller - har en arbetslöshet väl över 10 %. Jag tycker att detta borde föranleda några insatser från regeringen, Centern och Miljöpartiet, något annat än utredningar.
Fru talman! Anne Wibble kommenterade mitt uttalande om högskoleutbildningen. Artigheten bjuder att jag också bemöter det Anne Wibble sade. Det här handlar om en färdriktning, riktlinjer för det kommande arbetet. Man talar om var högskoleutbildningen skall ske, i vilken omfattning osv. Det är inte ovanligt att regeringar - Anne Wibble har ingått i en regering, inte jag, men jag har följt hur Anne Wibble själv gjort - skriver under propositioner med en viljeinriktning och en färdriktning på olika områden. Så är det också i det här fallet. Med anledning av vad Anne Wibble sade måste jag ställa en fråga: Kommer Folkpartiet att motsätta sig denna viljeinriktning, att satsa på högskoleutbildning i den del av landet som i propositionen utpekas? Sedan till skatteväxling. Det är bra att Anne Wibble också arbetar för skatteväxling. Det börjar bli ganska många partier vid det här laget som gör det. Men om Anne Wibble tror att man får skatteväxling genom att höja koldioxidskatten med några ören, så blir det en väldigt liten skatteväxling. Skall man sänka arbetsgivaravgiften med 400 miljoner kronor blir det inte särskilt stor skatteväxling. Jag vill gärna fråga: Hur många ören vill Folkpartiet öka koldioxidskatten eller miljöskatterna med för att kunna genomföra skatteväxlingen nu? Jag förstår att det är detta som föresvävar. Fru talman! I den här debatten har time out blivit ett modeord. I idrottens värld står time out för att man tar paus under en kort stund. Men de som nu använder sig av begreppet i tid och otid, särskilt Folkpartiet men även andra partier, verkar ha tagit time out för hela mandatperioden. Till Anne Wibble vill jag säga att ni inte orkar ta ett samhällsansvar. Ni har ställt er vid sidan om. Än mindre orkade ni medverka till nationell samling. Det är - med adress till dem som talar om time out - inte längre fråga om time out, utan det handlar om black out.
Fru talman! Per-Ola Eriksson frågar om Folkpartiet skulle motsätta sig en färdriktning för högskoleutbildning. Nej, bevars, färdriktningar har vi sällan haft anledning att motsätta oss. Vi kommer naturligtvis att lägga förslag som mycket mera konkret och tydligt visar hur man kan bygga ut inte bara antalet platser utan, ännu viktigare kanske, kvaliteten, och på vilka områden detta kräver ett politiskt nytänkande. Det är faktiskt också så att det måste finnas motiv för den enskilda människan att börja med en utbildning. Det är ju i dag ganska få sökande till olika naturvetenskapliga och tekniska linjer och risk för brist på ingenjörer m.m. Man skall inte utesluta att detta kan ha något samband med både skatteregler, lönenivåer, studiemedelssystem och annat. Det räcker inte med att bara få fram nya platser, särskilt inte när de inte har något samband med pengar. Då är de bara en färdriktning på ett papper, inga platser i verkligheten. Per-Ola Eriksson sade att skatteväxlingen var så liten att den medför en väldigt liten sänkning av arbetsgivaravgifter och annat. Ja, det är alldeles riktigt, men det finns ju i stort sett 50 miljarder andra skatteökningar för företagen som man också kunde använda sig av för en skatteväxling - om man var intresserad av det. Det har vi föreslagit, och det vet Per-Ola Jag är, som jag sade tidigare, väldigt glad över att inte vara ansvarig för denna politik. Vi i Folkpartiet vill faktiskt inte ta ansvar för en politik som befäster massarbetslösheten. Jag är faktiskt uppriktigt förvånad att Per-Ola Eriksson tycker att det är så väldigt skojigt och kul att vara ihop med regeringen att han går med på en utveckling som befäster massarbetslösheten för ett helt decennium i svensk politik.
Fru talman! Skatteväxlingen handlar om att höja koldioxidskatten med ca 400 miljoner kronor netto. Men i propositionen och det förslag som föreligger handlar det om skattesänkningar i storleksordningen 2 miljarder kronor när de har genomförts på olika områden. Är inte det, fru Wibble, skatteväxling? Men jag skall med spänning se fram emot de förslag som i så fall kommer från Folkpartiets sida. Det är viktigt att vi nu, tidigt, talar om att högskoleutbildningen är ett prioriterat område. Regeringens förslag innebär en massiv satsning på högskoleutbildning i de delar av landet som i dag har en liten andel högskoleutbildning. Sedan är det viktigt att detta fylls med konkret innehåll. Som alltid skall det följas upp med konkreta förslag i konkreta propositioner. Vi arbetar på detta och jag förstår att regeringen gör det. Jag accepterar det, på samma sätt som Anne Wibble, då hon satt i en regering och lade fram vissa riktlinjer för olika verksamheter som sedan följdes upp med konkreta förslag. Jag skall med spänning och med stort intresse läsa de förslag som Folkpartiet har i det avseendet. Om Folkpartiet nu är intresserade av en satsning på de mindre och medelstora högskolorna hälsar jag det med tillfredsställelse. Men osvuret är bäst - detta återstår att se.
Fru talman! Under det första året har regeringen höjt skatter med ungefär 55 miljarder kronor och lämnat ett utrymme för att sänka skatter med 2 miljarder kronor. Nu fyller man de där två miljarderna med riskkapitalavdrag och kvittningsrätt och det är väl bra det, men resultatet blir inte någon våldsamt stor sänkning av skatterna. Dessa siffror gällde också innan det nu diskuterade momsförslaget, där alltså Per-Ola Eriksson och hans parti medverkar till att en massa företag, små och stora, kommer att behöva betala skatt till staten innan de ens har fått betalt av sina kunder. Detta är ett orimligt förhållningssätt, och det vittnar om ett förvånande förakt hos Centerpartiet för småföretagarens och den medelstore företagarens arbetssituation. Att Centerpartiet kan gå med på en sådan regelförändring bara för nöjet att få vara ihop med regeringen är mycket konstigt, tycker jag. Högskolepolitiken är en mycket allvarlig framtidsfråga, mycket viktigare än den är i regeringens och Centerns olika skriverier. Sverige har blivit väsentligt mycket sämre på kunskapsintensiv produktion under de senaste 10-20 åren. Detta är ett väldigt allvarligt fenomen, för det betyder att vi urholkar den bas på vilken vi skall bygga just produktion som kan betala bra löner. Den basen består ju av människor och människors kunskaper. Genom att vi under tidigare år har eftersatt utbildningspolitiken och inte minst kvaliteten i utbildningen har basen försvagats. Det vore väldigt bra om denna insikt kunde leda till någonting mera än en färdriktning. Som Per-Ola Eriksson vet genomförde vi ganska omfattande konkreta både kvantitativa och kvalitativa ökningar under den borgerliga regeringstiden, men det har nu lagts i träda och bara blivit en färdriktning. Under tiden försvagas basen för bra svensk produktion och flera jobb. Det är synd.

Fru talman! Det handlar inte längre om att klämma fram en maximalt hög ekonomisk tillväxt. Vi vet av lång erfarenhet att ekonomisk tillväxt för tillväxtens egen skull betyder ökad miljöförstöring, växande miljöskuld, utarmade naturresurser och utrotning av växter och djur. Miljöförstöring betyder sämre ekonomi, att vi får mindre att leva på i framtiden och att våra barn och barnbarn får finna sig i ett utarmat eller obefintligt välstånd. Miljöpartiet har alltsedan starten för 14 år sedan kritiserat tillväxtfixeringen i svensk ekonomi för att den i själva verket föröder våra gemensamma naturtillgångar på sikt. Det handlar i stället om att vårda en socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. I stället för att se miljökrav som hinder ser vi dem nu som en positiv stimulans som ger fördelar för svenskt näringsliv. Därför är det viktigt att vi i Sverige går före och ställer högre krav än i man gör i omvärlden. Arbetet med att få en samlad och offensiv lagstiftning och miljöbalk är nu inne på slutvarvet. Då gäller det inte minst att även få in den nuvarande strålskyddslagen och skogsvårdslagen i balken. Radioaktiva miljögifter och skogsbruket har mycket stor betydelse för miljön. De skall självfallet inte som hittills hänvisas till egna öar. Miljöanpassningen av samhället kräver mycket stora investeringar i bl.a. energi och transportsystemen. Dessa investeringar ger jobb och minskar samtidigt den framtida miljöskulden. Vi i Miljöpartiet är mycket glada över att ha fått med omfattande satsningar på såväl vindkraft som solenergi. Det är några av de konkreta krav som vi har ställt upp inför ett samarbete kring tillväxtpropositionen. Det är också en direkt följd av tidigare överenskommelser. Jag har ett exempel på en sådan överenskommelse om just vindkraftssatsningen som nu lades in i tillväxtpropositionen i slutvarvet. Detta är naturligtvis Miljöpartiets förtjänst. Det ingick i den uppgörelse vi hade med regeringen om RAS-paketet och allergisaneringen i vintras. Vi lät också utarbeta en särskild expertrapport på solenergisidan under sommaren. Vi kan nu notera att vi fått med det mesta som togs fram i den. Totalt föreslås 200 miljoner kronor till dessa ändamål i tilläggsbudgeten i propositionen. Fru talman! Vi har under de senaste dagarna erfarit ett starkt stöd från bl.a. Centerpartiet för uppgörelsen om ökade satsningar på vind och solenergi. Det gläder oss. Vi hade inte heller förväntat oss något annat. Men vi är besvikna på Folkpartiet som i debatten i dag inte har velat erkänna att detta är bra för svensk tillväxt. En grön ekonomisk politik på skatteområdet handlar om att växla skatt på arbete mot skatt på energi och utsläpp. Under senare år har vi mött en snabbt ökande förståelse för en sådan skatteväxling. I dag kan man höra partier kivas om vem som har det häftigaste förslaget eller vem som kom på det först osv. I konvergensprogrammet skriver vi tillsammans med regeringen, Centerpartiet och kds följande: Sverige eftersträvar bl.a. att tillgodose miljöhänsynen genom en ändring av skattestrukturen så att skattebelastningen på arbetskraften lättas och beskattningen på miljöstörande utsläpp ökas, s.k. skatteväxling. Jag beklagar att kds inte orkat följa med även när det gäller den här propositionen. Det hade gett den en ännu något större bredd. Fru talman! Satsningar på utbildning, och då särskilt komvux och högskolorna, och forskning har länge legat Miljöpartiet varmt om hjärtat. Vi föreslog kraftiga satsningar på just de här områdena så sent som i våras i vårt budgetförslag. Det är oerhört viktigt att se till att alla får bra utbildning och fler möjligheter under livet då man bäst behöver det och ytterligare utbildning när man behöver nytt jobb. Det är viktigt för individen, för jämlikheten, för välfärden, för social rättvisa och för att klara de växande kraven i det moderna kunskapssamhället. Åtgärder för att underlätta för företagen, och då särskilt småföretagen, står högt upp på Miljöpartiets politiska dagordning. Även på den punkten har vi fått gehör i tillväxtpropositionen. Införande av kvittningsrätt för nystartade småföretag, införande av riskkapitalavdrag och avskaffande av dubbelbeskattningen är saker som vi krävt eller ställt upp på tidigare. Det här arbetet skall naturligtvis fortsätta med många fler åtgärder. Detta är en propositionen för en politik för arbete, trygghet och utveckling. Men det är mer än ett vanligt regeringsförslag, en vanlig proposition. Det är en gemensam politisk-ekonomisk plattform för tre partier här i riksdagen, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna. Vi står gemensamt bakom de riktlinjer och förslag som läggs fram i propositionen. Det kan vara viktigt att notera att utan Miljöpartiet skulle inte ens 40 % av väljarkåren i dag, enligt opinionsmätningarna, stå bakom tillväxtpropositionen. För att verkligen nå bredd och stabilitet bakom den ekonomiska politiken behövs Miljöpartiet. Vi är beredda att ta det ansvar som behövs under förutsättning att vi får riktlinjer och förslag som vi verkligen tror på på längre sikt. Det är vår ambition att den här tillväxtpropositionen skall följas av en rad konkreta och bra förslag under det närmaste året.
Fru talman! Jag hörde att Roy Ottosson sade att han var förvånad eller besviken, jag kommer inte ihåg vilket, över att Folkpartiet inte hade deklarerat någon inställning till de två konkreta förslag som tydligen är Miljöpartiets medverkan i den här propositionen. Men det är faktiskt propositionen och dess förslag som är under diskussion. Oppositionens ställningstagande har vi två veckors motionstid till. Icke desto mindre kan jag gärna säga att det är väldigt bra med satsningar både på vind och sol. Men det är inte de 200 miljoner som Miljöpartiet har lyckats få med som avgör tillväxtkraften i svensk ekonomi. Det är inte de som alstrar den skaparkraft som kan ge 500 000 nya jobb till arbetslösa människor. Det är inte de som förtar helhetsintrycket av tomhet i regeringens proposition. Det är detta helhetsintryck som vi diskuterar i dag. Tids nog skall vi återkomma med konkreta förslag på en rad olika punkter. Jag kan förutskicka att miljöambitionerna är väl så starka, jag skulle vilja säga starkare hos Folkpartiet än hos Miljöpartiet, därför att vi också är måna om att få en allmän ekonomisk utveckling som gör att vi har råd att genomföra och betala för viktiga miljösatsningar, medan Miljöpartiet ju är ganska negativt till tillväxt. Då blir det heller inga resurser för viktiga miljöpolitiska insatser. Men detta får vi anledning att återkomma till.
Fru talman! Anne Wibble förvånar igen. Hon tycks inte vilja lyssna på vad andra säger, framför allt inte när det kommer från Miljöpartiet. Den här tilläggspropositionen lägger en gemensam och bred plattform för en bra ekonomisk utveckling i Sverige, där vi utnyttjar förändringskraften från miljökrav för att få ett bättre näringsliv i framtiden. Det är där jobben skall komma. Den innehåller investeringsbidrag som innebär att vi vill stimulera en tillväxt som är investeringsledd, och bidraget skall riktas på ett sådant sätt att det inte leder till förslösande av de gemensamma naturresurserna. Propositionen innebär också en mycket kraftig satsning på individerna. Hela avsnittet, både när det gäller näringslivet, småföretagen, och utbildningssatsningarna handlar just om att ta vara på kreativiteten och skaparkraften hos enskilda människor, att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för dem. Det är där vi får en sund ekonomisk utveckling, och det är där de nya jobben skall komma. Jag har faktiskt litet svårt att förstå Anne Wibble, eftersom hon säger att hon inte ställer upp på detta. Jag misstänker att hon sedan kommer att skriva något liknande i Folkpartiets motion. I övrigt vet jag inte om jag hörde alla frågor som Anne Wibble ställde. Det var litet surrigt här. Hon får väl återkomma i nästa replik.
Fru talman! Vi har en annorlunda inställning från Folkpartiets sida till hur man frigör skaparkraft. Jag tror väsentligt mycket mindre än Roy Ottosson på att man gör det genom att höja skatter och sedan tillföra selektiva bidrag på olika satsningar som man finner angelägna. Jag tror att man i huvudsak bör gå motsatt väg, nämligen att ta bort en del skatter. Då kan man också ta bort en del stödformer för näringslivet. Därmed inte sagt att man skall ta bort varje enskild form. Men som allmän inriktning - det är modernt med inriktningar i regerings och miljöpartikretsar - tycker jag nog att det är en klokare satsning att skapa lägre och bättre skatter för företagssatsningar och kunna avvara en del statliga stödinsatser än att göra motsatsen, vilket är den väg som Miljöpartiet tydligen företräder. När det till sist gäller satsning på individ är jag ledsen att säga till Roy Ottosson att detta enbart är vackra ord. Det står en del vackra ord om skaparkraft, om att sätta människan i centrum och allt möjligt, men det motsvaras ju inte av några förslag. Det motsvaras inte av ett enda praktiskt genomförbart förslag från regeringen, Miljöpartiet eller Centerpartiet. Man får acceptera att omdömet om denna proposition blir det som motiveras av förslagen. Då handlar det om några få förslag, varav rätt många är skadliga, om väldigt många utredningar och om väldigt mycket väntan. Väntan, och under tiden faktiskt ingenting annat än fortsatt arbetslöshet. Det är det som jag har reagerat mot. Det är vår huvudkritik. Fortsatt arbetslöshet är inte den väg som Sverige bör beträda. Men det blir den väg som vi beträder med er politik.
Fru talman! När det gäller skatter och bidrag från och till näringslivet kan jag instämma i den inriktning som Anne Wibble företräder här, nämligen att man bör minska rundgången. Det finns en del utredningar som skall titta närmare på just hur bidragen till näringslivet egentligen fungerar. Tyvärr är inte underlaget sådant att vi kan fatta konkreta beslut om det i dag, utan det krävs en del arbete för att få fram ett sådant. Men jag tror inte att det finns någon motsättning i den frågan. Att det kan behövas stimulans för att få fart på vissa branscher, för utveckling av näringsliv tror jag inte att man kommer ifrån. När det gäller vind och solenergi handlar det om att dels få fram alternativ till kärnkraften, som skall avvecklas, dels att minska de radioaktiva utsläppen, utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, m.m. Det här är branscher som i dag inte kan utvecklas så snabbt som vi skulle vilja. Man kan påskynda utvecklingen med begränsade insatser. Det handlar trots allt inte om särskilt stora pengar om man jämför med hela den kaka av bidrag som går till näringslivet och som ligger någonstans på 50-60 miljarder kronor. Här är det fråga om 200 miljoner kronor. Detta är saker som vi tror är mycket viktiga framöver, om vi nu verkligen menar allvar med att avveckla kärnkraften, och det menar vi. Sedan tycker jag att Anne Wibble har litet för bråttom. Faktum är att den budgetsanering som vi backar upp innebär att vi nu får ned räntorna, att valutan stärks, att vi börjar få just den utveckling som jag tror att även Anne Wibble vill ha.

Fru talman! Det som Hans Andersson sade nyss visar ju på vikten av att Miljöpartiet är med och påverkar den faktiska politiken även framöver. Den här propositionen utgör en grundläggande plattform för inriktningen av den ekonomiska politiken på litet längre sikt, just med hänsyn till tillväxt och möjlighet att skapa nya verkliga jobb, och inte bara att höja skatter och blåsa upp den offentliga sektorn så att den kostar ännu mer och det blir ännu större skulder. Det är ju det som vänstern tyvärr förespråkar. Det som Hans Andersson tog upp är sådana frågor som kommer konkret i propositioner framöver. Då får vi se hur långt vi kommer. I propositionen läggs det fast att det är riksdagen som i slutänden avgör om Sverige skall gå med i EMU:s tredje fas eller ej. Vi från Miljöpartiet anser att en folkomröstning bör hållas dessförinnan, och vi har fått allt fler partier och partiföreträdare att ställa upp på det kravet. Vi hoppas att kunna nå fram till vårt mål där. När det gäller konvergenskraven vill jag säga att vi får ned skulden. Får vi ned budgetunderskottet och får balans i statens finanser stärker det svensk ekonomi och det ger nya jobb. Jag har fattat att det är det som Vänsterpartiet framför allt vill ha. Att säga att man inte skall ställa upp på konvergenskraven betyder att man ställer upp på att en hög statsskuld skall behållas, att man skall låta underskotten rulla vidare, att man skall försämra ekonomin genom att låta räntebetalningar som staten tvingas göra äta ur boet. Räntebetalningarna det här budgetåret är ungefär 120 miljarder. Tänk vad vi skulle kunna göra på den sociala sidan, för att bekämpa arbetslösheten, om vi bara kunde halvera beloppet till 60 miljarder. Det vore inte dumt. Men er politik innebär att vi får mindre pengar till sådana åtgärder, eftersom ni inte ställer upp på budgetsaneringen på samma sätt. Det är viktigt att förstå vad den här propositionen handlar om. Det är att lägga fast riktlinjerna. Sedan blir vi stegvis mer konkreta.

Fru talman! Om man inte går med i EMU:s tredje fas, Hans Andersson, är det ganska ointressant vad den skall innehålla och vilka detaljreglerna blir. Vi anser att Sverige bör stanna utanför. Vi anser också att vi bör stanna utanför ERM. Tittar ni på skrivningen i propositionen ser ni att den öppnar även för den möjligheten. Det tycker vi är viktigt. Vi anser från Miljöpartiets sida att man har dragit åt för mycket när det gäller kommunerna. Vi har lagt fram budgetförslag som ger mer pengar till kommunerna. Ett bra sätt att göra det är att få i gång den skatteväxling vi talar om. Den gynnar just den offentliga sektorn. Ett annat bra sätt är naturligtvis att lägga om systemet med egenavgifterna, som vi är mycket kritiska till. Om Hans Andersson läser ser han att det inte finns några förslag om detta i propositionen. Det finns ingenting i propositionen som strider mot det ställningstagandet från vår sida. Det är med sina egna tolkningar han försöker skapa polemik, om någonting som inte ens finns med. Förutsättningen för att vi skall kunna ha en bra välfärd, en väl utbyggd offentlig sektor, är att vi har en bra ekonomi i landet. Det har vi inte när räntorna ökar för varje år på grund av att vi drar på oss mer skulder och att vi på grund av obalans i statens finanser håller uppe den allmänna räntenivån i samhället, så att investeringar praktiskt taget blir omöjliga. Det är de grundläggande problemen vi måste komma åt. Jag beklagar Vänsterpartiet som inte ställer upp på det. De gräver tyvärr den offentliga sektorns egen grav på det sättet. Man måste göra både och, Hans Andersson. Ni vill bara göra det ena, det mest attraktiva ur populistisk synpunkt.

Fru talman! I går kom så den kraftigt försenade tillväxtpropositionen. Det är en proposition som det har hänvisats till gång på gång när konstruktiva förslag har avslagits i riksdagen under det gångna året. Propositionen kom också, tyvärr, att överensstämma med de låga förväntningar som skapats i takt med att innehållet i propositionen läckte ut. Finansministern har också i ovanligt lågmälda ordalag talat om en "dagordning" snarare än en uppsättning kraftfulla åtgärder. Sveriges ekonomi har nu under mer än ett par decennier haft en sämre utvecklingskraft än genomsnittet av våra konkurrentländer. Vi behöver, mer än någonsin, en ekonomisk utveckling som gör att fler människor får arbete. Inte kan väl Göran Persson vara nöjd med dagens arbetslöshetssiffror? Och ingen tror väl att den förda arbetsmarknadspolitiken är den långsiktiga lösningen på arbetslöshetsproblemen? Det parti som gick till val på att få ned arbetslösheten till 5 % 1995 måste rimligen vara mycket missnöjt när man konstaterar att nivån 10 % är det vi kommer att få leva med 90-talet ut. Vi behöver mer tillväxt för att nya jobb skall skapas, men också för att klara välfärden, pensionerna och vården. Regeringens proposition är baserad på en förhoppning att inga nya lågkonjunkturer väntar om hörnet. Det är en mycket riskabel politik. Jag skulle vilja citera statsministern som i regeringsförklaringen förra året sade att: "Sverige behöver fler företag och företagare. Näringspolitiken utformas så att företagen är lönsamma och kan öka sina investeringar. Villkoren för de små och medelstora företagen förbättras." Vad har då regeringen gjort sedan den tillträdde? Ja, under det första året kan man inte med bästa vilja säga att man gjort tillräckligt för att få fart på tillväxten. Tvärtom har de s.k. återställarna försvårat landets möjligheter att få en växande ekonomi. Politiken har sedan maktskiftet i huvudsak varit inriktad på att åstadkomma en förbättring av budgetsaldot - nog så viktigt. Saneringen är nödvändig men får inte ske till priset av att de långsiktiga tillväxtförutsättningarna försämras. Ett ensidigt stirrande på budgetsaldot måste ge vika för att i stället kunna kombineras med en fokusering också på tillväxt. Utan en hållbar politik för ekonomisk tillväxt kommer regeringens krafter att få ägnas åt en fåfäng kamp för att krympa utgifterna till nivåerna för inkomsterna. Det torde vara uppenbart för de allra flesta att nya arbetstillfällen skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag vidare. Politikerna kan hjälpa till i den här processen genom att skapa förutsättningar för företag och företagande. Och det gör man inte genom att som skatteutskottet på regeringens förslag i dag tillstyrka tidigarelagd inbetalning av moms på det sätt som vi har hört tidigare. Det får helt motsatt effekt. Från regeringshåll sände man ut en hel del försöksballonger under sommaren. Det gällde sänkta arbetsgivaravgifter, sänkta inkomstskatter, reformerad arbetsrätt, öppnad tjänstesektor, m.m. Avsikten var uppenbarligen att testa smärtgränsen för det egna partiet. Beskedet blev av allt att döma dystert för de mer insiktsfulla i partiets ledning. Rörelsen har svårare än ledningen att frigöra sig från den egna retoriken från förra mandatperioden och från valrörelsen. Den här propositionen har, fru talman, inte formellt fått beteckningen tillväxtproposition. Det är nog klokt, eftersom innehållet delvis är ett uppsamlingsheat för överblivna förslag från diverse områden. En del bra, en del dåliga, men det mesta har uteblivit. Utredning är ordet för dagen. Utbildningsområdet är en sektor som lyfts fram. Det är klokt, även om mer kanske borde göras - och självfallet vore en redovisning av den tänkta finansieringen välkommen. Långsiktigt tillhör utbildning de områden som är av allra största betydelse när det gäller möjligheten för vår nation att långsiktigt hävda sig när det gäller kunskapsintensiv verksamhet, sådant som är grunden för att vi skall kunna bibehålla en någorlunda hög lönenivå och konkurrenskraft. Till de förslag som vi kristdemokrater tycker är bra hör initiativ för att motverka skattefusk och ekonomisk brottslighet och åtgärder för att stävja fusk med bidragsmedel. Hit hör också kvittningsrättten och riskkapitalavdraget även om de inte är några nya förslag; de har aviserats tidigare här i kammaren. Vi välkomnar även flera av satsningarna på miljöområdet liksom uppföljningen av konkurrenslagstiftningen. När det gäller den s.k. dubbelbeskattningen, alltså det faktum att utdelningar på medel investerade i företag beskattas hårdare än andra investeringar, vill regeringen pröva en ny modell för att komma ifrån den politiska låsningen. Vi välkomnar det här utredningsuppdraget men kommer att fortsätta att hävda att dubbelbeskattningen snarast bör upphävas. Vi är sedan beredda att utifrån utredningsresultatet positivt pröva möjligheten att ersätta dubbelbeskattningen för att på så sätt möjligen komma ifrån en situation där osäkerheten blir någonting givet i tillvaron. Jag hoppas att finansministern i sitt inlägg kommer att belysa frågan om tjänstesektorn. Socialdemokraternas partisekreterare talade i förra veckan i medierna om att åtgärder kunde komma från regeringen. När kommer regeringen att kasta de ideologiska skygglappar som fortfarande finns kvar och våga ta det steget? En annan fråga handlar om AP-fondsmedlen. De föreslås i större utsträckning kunna användas för att investera i nya företag. Då är frågan: Anser finansministern att vi har för litet av institutionellt ägande i Sverige och därför behöver förstärka institutionernas ägande? Det är mina frågor. Jag hoppas att finansministern kommer att ägna någon minut åt detta.

Fru talman! Efter en lång debatt skall också jag ge några synpunkter på den proposition som vi just presenterat, men också, naturligtvis, göra några reflexioner med anledning av det som sagts från talarstolen. Först till någonting som man just nu sorglöst tycks gå förbi. Det är att vi bakom oss har ett år av statsfinansiell sanering som saknar motstycke, som har krävt arbetsinsatser av den här kammaren som ingen förut har upplevt och som har krävt politiskt risktagande och politiskt mod som ingen tidigare svensk politisk generation i modern tid har fått visa motsvarigheten till. Det intecknas nu som någonting helt naturligt som skall tas för givet. Men är det någonting som skall lyftas fram när vi diskuterar tillväxtens förutsättning är det de beslut som redan är tagna av den här riksdagen. Utan sanerade offentliga finanser ingen lägre ränta, ingen starkare krona, ingen varaktig uppgång i investeringarna och inga nya jobb! Det blir, fru talman, litet trist att höra dem som då inte orkade nu skriva ut tvärsäkra recept på vad som skall göras i framtiden, dem som mer än några andra ledde oss in i stagnation, statsfinansiellt förfall och tillbakagång. Per Unckel står här i talarstolen och uttrycker sig på sedvanligt sätt mycket spetsigt, trots att han vet att han i morgon möjligen får ta tillbaka vad han har sagt i dag, på känt manér. Med tanke på att han vet allt om hur tillväxt ordnas måste jag be Per Unckel att till kammarens protokoll läsa in tillväxtsiffrorna från de år då han och hans parti fick chans att pröva den politik han nu återigen förordar. Hur såg tillväxten ut 1992, 1993 och 1994? Var det naturliga, som Per Unckel sade, att företagandet blev en livsstil? Så var det väl ändå inte, Per Unckel. Det var konkurserna som tillhörde vardagen. Från de hundratusentals småföretagare som Per Unckel talar om här i talarstolen skall dras åtminstone 50 000 som fick se sitt livsprojekt gå under till följd av en felaktig ekonomisk politik. Det är trist att höra att man ingenting lärt. Egentligen känns det dubbelt trist att notera att folkpartiet så troget skuggar moderaterna i den här kritiken. Vi är nu på väg in i en situation då vi skapar allt bredare samförstånd om den ekonomiska politiken här i kammaren. Det ger stabilitet, det ger förutsägbarhet och det är sådant som skapar trovärdighet för Sverige. Jag tillhör också dem som tycker att det är tråkigt att höra det gamla kommunistpartiet, i vänsterpartiets skepnad företrätt av Hans Andersson, kritisera regeringen för att vi gör fel. Jag har noterat vad Hans Andersson har sagt här från talarstolen. Han vill ha 100 000 fler anställda i kommunerna. Han vill ha 80 procentiga ersättningsnivåer i alla försäkringssystem. Han vill ha satsningar på arbetslösa, på handikappade och nu också på pensionärer. Han tycker dessutom att statsskulden är för hög, och han vill medverka till att sanera de offentliga finanserna. Han vill allt på en gång och litet därtill. Det var just därför som Vänsterpartiet inte höll hela vägen. Jag har inte gett upp hoppet. Hans Andersson och hans parti har möjligen chans att komma igen. Men då måste man också orka att välja och inte bara göra som Anne Wibble gjorde en gång i tiden: ta allt. Den proposition som vi nu lägger fram är en dagordning för de kommande årens politiska arbete för att understödja den goda tillväxt som vi nu har i svensk ekonomi. När man lyssnar på debatten kan man få intrycket att tillväxten skulle vara noll eller negativ. Vi har just nu den kanske kraftigaste tillväxt i svensk ekonomi som vi haft på mången god dag. Den vill vi behålla. Vissa områden är särskilt viktiga att stödja för att detta skall bli fallet. Det är dessa områden som regeringen pekar ut i sin proposition. Det är om detta vi har skapat en bred samstämmighet här i kammaren. Låt mig peka på något som jag tycker är viktigt i det här arbetet, nämligen utbildningsfrågorna. Vi vill göra en kraftig satsning på högskolan vad gäller i huvudsak naturvetenskap och teknik, med åtföljande konsekvenser för en expansion av komvux i basårets regi. Vi vill stötta forskning och satsa på fortbildning av grundskolans lärare i naturvetenskap och teknik. Det är genomtänkt, sammanhållet och långsiktigt. Det kostar stora pengar, men regeringens, Centerpartiets och Miljöpartiets uppfattning är att vi bör göra detta de närmaste åren och att vi också skall ta fram en finansiering till detta. Vi menar också att det i en tillväxtpolitik alltid ryms ett behov av stabila spelregler, inte bara för näringslivet och företagaren utan också för samhällsmedborgaren. Det är viktigt att människor litar på trygghetssystemen. Det är viktigt att pensionssystemet är tillförlitligt. Det är viktigt att a-kassan håller. Det är viktigt att utfästelserna om sjukförsäkringen uppfylls. Det är viktigt att den enskilde känner en sådan trygghet i vardagen att hon eller han vågar ta det språng som behövs för att faktiskt bejaka det nya. Det finns ingen viktigare drivkraft för tillväxt och för utveckling än trygga människor som nyfiket tar sig an det nya. Det finns inget farligare för tillväxten, inget mer hämmande för utvecklingen än människor som är rädda och ängsliga och som sluter sig inom sig själva. En modern välfärdspolitik är den bästa garantin för tillväxt. Slutligen vill jag säga att vi i den här propositionen har lagt en stor vikt vid miljöfrågorna. Resonemanget utgår från en enkel mening: Nästa stora språng i tillväxten kommer att genomföras just därför att vi tvingas att göra den ekologiskt uthållig. Däri ligger naturligtvis en oerhörd kraft. Ny teknik, ny användning av råvaror, nya transportlösningar, ny energiproduktion, ny kunskap, ny forskning, ny arbetsorganisation är allt sådant som hör morgondagen till. Att se miljöfrågorna som någonting som faktiskt driver fram en god utveckling är grundläggande i denna proposition. Till detta finns det en lång rad konkreta förslag knutna. Det är viktigt att man för in miljöfrågorna i tillväxtdebatten. Sammantaget är det här en proposition som bygger vidare på en sanering av statsfinanserna, de statsfinanser som höll på att dra ned Sverige och välfärdssamhället i en avgrund. Nu är det, precis som Per-Ola Eriksson sade förut, avklarat. Vi har en fot på torra land. Men vi nöjer oss inte med det. Nu skall vi vidare. Vi pekar i en dagordning för tillväxt ut de frågor som denna riksdag bör arbeta med under de kommande åren. Alla förslag är inte färdiga, de kan inte vara färdiga. Men det handlar om en viljeinriktning som vi inbjuder till samarbete omkring - inte bara mellan de tre partier som nu står bakom den utan också mellan andra konstruktiva krafter i denna kammare och i det svenska samhället. Välkomna att vara med att göra Sverige bättre! Det är ett fantastiskt land som har oerhörda möjligheter.

Fru talman! Göran Persson beskärmar sig över den borgerliga regeringstiden. Det var hårda år, det vet vi alla, men det var då det vände för Sverige. Som framgår av de siffror Göran Persson själv redovisar i sin proposition, befann sig svensk ekonomi i fritt fall hösten 1991. Tre år senare, 1994, hade vi vänt kurvan uppåt. Då var Sverige på rätt väg. Problemet är emellertid att när vi här i kammaren i dag träffas till debatt, så har det vänt igen. Nu ökar arbetslösheten i stället för att gå ned. T.o.m. den tillväxt som dagens debatt uttryckligen handlar om skall enligt Göran Perssons egen tillväxtproposition nu vända tillbaka. 1995 blir den 3,5 %, 1996 blir den 2,7 %, 1997 blir den 2,4 % o.s.v. fram till år 2000, då tillväxten är nere i 1,7 %. Regeringens tillväxtpolitik halverar tillväxten på fyra år. Hälften kvar, Göran Persson, är resultatet av den tillväxtpolitik ni själva redovisar här i dag. Min enkla fråga till Göran Persson är: När kommer tillväxten, den tillväxt som denna proposition så till den milda grad skulle stimulera? Det är svårt att avhålla sig från att ställa följdfrågan: Vad har hänt med Göran Persson, karlakarlen som själv brukar säga att det är så viktigt med besked och med resultat? Nu blev det fyrtio utredningar och en halverad tillväxt. Många av oss drar av detta slutsatsen att det är slut på idéerna. Däremot går skatterna upp, fru talman. Motsvarigheten till den sifferserie som jag just läste upp beträffande tillväxten ser i fråga om ökningen av skattetrycket ut så här: 51,3 %, 51,9 %, 52,2 %, 53,1 %, 53,2 % och 53,6 % av BNP. När det gäller ett ökat skattetryck så står ni verkligen för ert ord! Den som undrar ser säkerligen ett samband; när skatterna går upp går tillväxten ner.
Fru talman! Jag hade en enkel begäran till Per Unckel; att han till protokollet skulle läsa in det faktiska utfallet av de ansträngningar som han stod för i regeringsställning. Tala om vad tillväxten blev under de åren! Väldigt många tror, mot bakgrund av vad som nu har sagts och med tanke på hur Per Unckel uttrycker sig, att ni kanske har receptet. Men vi vet ju vad resultatet blev. Läs in det till kammarens protokoll! Så gäller det skatterna, Per Unckel. Jag har lyssnat på debatten här i kammaren förut i dag. Sanningen är den att ni släppte loss utgiftstrycket på ett sätt som saknar internationellt motstycke. Per Unckel lyckades ju bli världsmästare i offentliga utgifter - 73 % av BNP! Problemet var att samtidigt som ni drog på med utgifterna, drog ni ned intäkterna. Ni sänkte skatterna och drog på oss ett av de största underskott som redovisats bland utvecklade ekonomier. Det är det Per Unckel berömmer sig av. Min uppgift har varit att se till så att det blir balans. Jag driver en politik, med en bred uppslutning här i kammaren, som tar ner utgifterna. Vi höjer en del skatter, ja. Men samtidigt sänker vi andra. En sak är dock klar, Per Unckel: Släpper man loss utgifterna så som ni gjorde i regeringsställning, släpper man loss utgifterna så som som Moderaterna alltid har gjort när de har haft ansvar, slarvar man som Moderaterna gör, då hamnar man i ett läge där utgifter förr eller senare också blir skatter. Det finns inga större skattehöjare i modern tid i svensk politik än de som släppte loss de jättelika underskotten i början på 90-talet. Det är Per Unckel och den regering han tillhörde som har stått för den bedriften. Det har resulterat i att ekonomin har kommit i oordning och att räntorna har klättrat uppåt på ett sätt som har hämmat investeringarna. Nu har vi vänt den utvecklingen, och vi får allt fler positiva signaler. Nu kommer tillväxten - nu kommer jobben. Jag är i det avseendet fylld av tillförsikt inför framtiden. Jag vägrar dock att, som Per Unckel och Anne Wibble gjorde under sin regeringstid, ta hem någonting med enkla kalkyler. Vi skall först ha resultat. Läs in till protokollet, Per Unckel, resultatet av den ekonomiska politik som Per Unckel hade ansvar för!
Fru talman! Göran Persson verkar ha svårt att läsa sin egen proposition. I denna framgår det att Sverige vid det förrförra valet var på väg rakt ner. Då var Göran Persson statsråd. När han fick möjlighet att återkomma var Sverige på väg upp. När vi nu träffas ett år senare redovisar Göran Persson själv i sin egen tillväxtproposition att tillväxttakten kommer att halveras fram till år 2000. Därutöver kommer arbetslösheten att låsas på åtminstone 10 %. Jag skulle vara litet försiktig med orden om jag var i Göran Perssons kläder. Jag skulle fråga mig om det inte fanns någonting jag kunde göra för att lätta upp läget för Sverige och för att säkerställa att människors bästa krafter fick medverka till att fler kommer i arbete och till att tillväxten bryter den nedåtgående kurvan. Men där var det, fru talman, slut på idéerna. Om två veckor kommer Moderata samlingspartiet att redovisa sitt svar på regeringens s.k. - det är bäst att understryka det - tillväxtproposition. Vi kommer där att söka stöd i idéer om att vädja till människors egen vilja, kraft och förmåga att växa själva. Det handlar om att stimulera människor till att ta till vara sina bästa ambitioner och till att med dessas hjälp bidra till att ge hela vårt land den nya start som behövs. För vår del nöjer vi oss inte med något mindre än att Sverige förmår hävda sig bland de allra främsta i världen. Vi vägrar att acceptera att Sverige parkerar på den nedre delen av de industrialiserade ländernas skara. Fru talman! På basis av de förslag som vi kommer att presentera om två veckor, inbjuder vi alla som är intresserade till en förnyelseallians för Sverige. Alliansen syftar till att bryta förstelningen, till att bryta upp ifrån det gamla och till att ta ny fart för ett land som har en så enorm potential som Sverige.
Fru talman! Det sista lät nästan som en inbjudan till en ny start för Sverige. Vi har varit med om det förut, och vi har sett effekterna. Vi hoppas att någon bevarar oss från detta. Återigen vill jag säga till Per Unckel att han nästa gång som det blir tillfälle att debattera läser in resultatet av politiken till kammarens protokoll. Det ordsvall som åtföljs blir mindre imponerande då. Min kritik mot Moderaternas ekonomiska politik och deras talesätt om att sänka skatterna är mycket allvarlig. Vad Moderaterna har lyckats med varje gång som de har haft inflytande över den ekonomiska politiken är att släppa efter på utgiftssidan. I den meningen har de egentligen varit ganska lika vänsterpartisterna. De har haft svårt att säga nej till utgifter, vilket har resulterat i att utgifterna har gått i höjden, men de har inte orkat ta in intäkterna. Det har i sin tur byggt upp jättelika underskott - skuldsättning, stigande räntor och ett internationellt förtroende för Sverige som är och har varit helt i botten. I dag börjar vi att ta oss upp ur den svackan. Räntorna faller, kronan stärks och investeringarna byggs upp. Det har inte varit en politik som vi har fått gratis. Det har varit en politik på väg bort från det moderata nyliberala experimentet. Det är därför som jag är så envis när jag vädjar till Per Unckel att han någon gång till kammarens protokoll skall läsa in effekterna av den politiken. Det blev tre förlorade år för Sverige då statsskulden fördubblades, då arbetslösheten tredubblades och då budgetunderskottet minst fyrdubblades. Det är facit. Läs in det själv någon gång, Per Unckel. Det skulle vara klädsamt.
Fru talman! Jag vill ta upp en något annorlunda sak än det som vi har diskuterat hittills men som ändå återfinns i propositionen. Där talas det nämligen om att samhällsmoral är viktig för framtiden. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker däremot att Göran Persson i den här propositionstexten har givit ett tyvärr mycket negativt konkret bidrag till en sämre samhällsmoral, som kan resultera i en fortsatt ökning av misstroendet mot politiker och svårigheter i det demokratiska systemet som jag tycker är av betydande allvar. Jag vill ta upp fyra saker som diskuterades ganska intensivt under förra sommaren och under valrörelsen. Den ena gäller dubbelbeskattningen. Det var bra, sade regeringen. Man får förmoda att alla era väljare applåderade detta. Den andra gäller kommunernas och landstingens välfärd - sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg, osv. Socialdemokraterna lät förespegla många väljare att det nog skulle bli bättre med pengar för sådana viktiga ting. Den tredje gäller ersättningsnivåer i a-kassa och socialförsäkringssystem. Socialdemokraterna hade skrikit våldsamt när de sänktes från 90 % till 80 % och låtit påskina att det kanske inte skulle gå att höja dessa nivåer omedelbart men att det var i den riktningen man arbetade. Den fjärde gäller specifikt arbetslöshetsförsäkringen och huruvida det skulle finnas en ändpunkt i den, en bortre parentes, eller om det skulle vara evig rundgång. Vi hade infört en bortre parentes, och Göran Persson och hans parti sade att det skall vara evig rundgång eftersom det är mycket bra med evig rundgång. Socialdemokraterna ville inte ha någon ättestupa som de elaka borgarna hade infört. Nu, ett och ett halvt år efter denna diskussion, vad har vi då? Enkelbeskattning utreds och kommer kanske att bli verklighet, åtminstone om man skall tro Per-Ola Eriksson. Kommuner och landsting har fått mindre pengar, inte mera. Ersättningsnivåerna i akassa och socialförsäkringar har inte höjts utan sänkts. Och man skriver att ättestupan nog kommer tillbaka, eftersom det som borgarna hade tänkt nog var ganska bra. Det står att en bortre parentes skall införas.

Fru talman! Det var Anne Wibble som tillsammans med Per Unckel var arkitekterna bakom det förfall som vi nu håller på att reda ut. Vad Anne Wibble försöker säga är att vi, nu när vi rensar, städar och röjer, skall dra på oss ett missnöje som drabbar den som städar men inte den som smutsade ned. Jag tror att Anne Wibble därmed gör en missräkning. Svenska folket kommer så småningom att respektera och uppskatta dem som räddade grunden för välfärdssamhället, dvs. sunda offentliga finanser. Anne Wibble och hennes parti är för evigt förknippade med motsatsen. Anne Wibble ställde en rad frågor. När det gäller dubbelbeskattningen hade Anne Wibble genomfört en förändring som innebar skattefria utdelningar. Vi motsatte oss detta, eftersom det slog sönder symmetrin i skattesystemet. Vi vill nu utreda en metod, där vi gör nedsättningen i företaget proportionellt mot den skatt som mottagaren erlägger i Sverige. Det är en intressant modell som ligger väl i linje med det som vi talade om i valrörelsen och fjärran från det förslag som Anne Wibble stod för. När det gäller kommunerna hade vi en uppvisning från Folkpartiets sida, om man nu skall tala om moral, som var mycket märklig. Anne Wibble stod med sin Men socialministern som tillhörde samma parti som hon förnekade att så skulle ske. Vad vi har gjort är att värna statsbidragen in i det längsta - verksamheterna är viktigare än transfereringarna. Vi har till följd av det statsfinansiella läget inte kunnat kompensera för den skattebasförändring som egenavgifterna kommer att innebära. Men vi har på intet sätt närmat oss de nivåer som Anne Wibble och Folkpartiet planerade att rikta som attack mot kommunerna. Attacken på kommunerna var Natalieplanens kärna. Den motsatte vi oss. Nu har vi vänt utvecklingen i ekonomin, och jag börjar nu bli mycket mer optimistisk om den kommunala framtiden än vad jag hade anledning att vara för ett år sedan när jag tog över efter Anne Wibble.

Fru talman! Det besvärliga och det dilemma som Göran Persson står i är ju att när man bryter löften och sviker det som har sagts med hög och ljudlig stämma, skapar man en ökande misstro mot politisk verksamhet. Därmed försvårar man den framtidsanda och den medborgarskapsanda som krävs för att ett samhälle skall utvecklas positivt. Jag tycker att det är mycket besvärande att Socialdemokraterna så uppenbart har gjort helt om. De har inte gjort det i sak, eftersom vi har lyckats dra dem åt rätt håll i sakförslagen, vilket är bra. Men jag är bekymrad därför att jag tror att detta kommer att medföra att väldigt många väljare, vanliga människor, kommer att säga att det inte går att lita på någon. De kommer att anse att ingen gör som de säger. De tänker då naturligtvis i första hand på dem som för närvarande har makten, men sedan drar de alla politiker över en kam. Vad man därmed åstadkommer är en sorts begynnande demokratiskt förfall. Detta är mycket allvarligt. Jag vet inte riktigt hur Göran Persson skall lyckas komma undan detta. Jag vill inte gärna uppmana honom att svika dessa löften en gång till. Det skulle ju i sak vara mycket dåligt. Det enda sättet att komma ifrån det är naturligtvis att försöka argumentera på ett liknande sätt som det som gjordes nu, nämligen att detta egentligen är mycket bra och att det bara vara bristande förstånd och stort oförstånd från Göran Perssons sida som gjorde att han för ett år sedan sade att det var dåligt. Det är möjligt att det är någon framgångsrik väg, men det vet jag inte. Jag vill att Göran Persson i sitt sista anförande skall kommentera en enda sak. Jag brukar ge honom en eloge för att han är duktig på att samla in pengar och klara budgetsanering osv. Visserligen samlar han på helt fel sätt, vilket vi har diskuterat mycket i dag. Nu lovar han emellertid nya utgifter utan betalning. Därigenom blir han dålig redan på det område där han är hyfsat bra. Det är ingen bra början på tillväxtpolitiken.
Fru talman! Det sista Anne Wibble behöver vara bekymrad för är min förmåga att hantera statsfinanserna när det gäller plus och minus. Om det finns någon som jag tänker ta råd av för att få hjälp med den praktiska hanteringen är det kanske inte just föregående talare. Anne Wibbles något klagande inlägg handlar om socialdemokratins situation. Förvisso har vi opinionsmässiga problem, och dessa har vi därför att vi får genomföra en politik som är utomordentligt bekymmersam. Men det är klart att det också finns andra partier som inte ens försöker att bidra till saneringen av de offentliga finanserna, som medvetet ställer sig vid sidan om och surar. De har ju heller inte precis några stora framgångar i opinionen, Anne Wibble. Vore det inte klädsamt om Anne Wibble för ett ögonblick skaffade sig den klarsynen att hon funderade litet på situationen för Folkpartiet? Det folkparti som håller på att offras i en följa-John-lek med de nyliberala Moderaterna, det folkparti vars socialliberala profil tvättades bort i Nathaliekampanjen, det folkparti som fick stå som symbolen för statsfinansiellt förfall. Varför inte försöka närma sig regeringspolitiken, Anne Wibble? Var med i det breda samförstånd som breder ut sig här i kammaren och ta avstånd från en del av de missgrepp som har begåtts förut i stället för att surt peka på allt det som nu görs. Socialdemokratin är stark nog att ta ansvar för den här politiken, och vi kommer att göra det i en dialog med väljarna. För Sveriges del vore det bra om ännu fler ställde upp och var beredda att samverka. Ni i Folkpartiet har själva att träffa det valet - antingen tvina i skuggan av Moderaterna eller vara med och växa i ansvarstagande för Sverige. Det är Anne

Fru talman! Jag tror att Hans Andersson själv beskriver Vänsterpartiets dilemma. Han och Vänsterpartiet vill vara med och ta ansvar därför att detta skänker ett drag av stabilitet och förtroende åt partiet som det naturligtvis så väl behöver med tanke på dess historia. Det visade sig att det gick bra med Vänsterpartiet så länge opinionen var lugn, det gick bra så länge det handlade om att fatta beslut om skattehöjningar, det gick bra så länge det handlade om att fatta beslut om förändrade indexeringar, och det gick bra så länge det handlade om att göra kalkyler. Men när förslagen verkställs och träffar människors plånböcker, när man måste våga åka ut på arbetsplatser och tala om hur det ligger till, och när man måste våga stå i skolor med gymnasieklasser framför sig och berätta hur det är - då flyr Vänsterpartiet undan. Då är partiet återigen inne i ett läge där man faktiskt säger att man vill, men inte orkar. Det är klart att om man tror att det är eviga skattehöjningar som löser de bekymmer vi nu har i de offentliga finanserna - då tror jag nog att man tror fel. Vi har kommit så långt i skatteuttag i Sverige så att där finns ingen stor resurs att hämta i framtiden. Nu måste vi anpassa också våra utgifter, och då krävs det en del svåra beslut. Vänsterpartiet vill ha allt - det är bara att läsa dagens protokoll. Det är just denna oförmåga att prioritera som sätter länder i ekonomiskt moras, så som vi såg under den föregående mandatperioden. I den meningen är Hans Andersson en god uppföljare till vad Anne Wibble presterade.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

Det håller alltså inte ihop, Hans Andersson, även om jag ändå tycker att Vänsterpartiet har rört sig åt rätt håll under senare år. Men när det blev allvar, orkade man inte riktigt stå emot. Vidare pekar Hans Andersson själv på vikten av statsfinansiell sanering, och på den punkten är vi överens. Med en statsskuld som under de senaste åren har exploderat är vi extremt känsliga för ränteförändringar. Alltså måste vi på den punkten göra oss alltmer oberoende för att kunna pressa tillbaka skulden, allt från den utgångspunkten att målet för åtgärderna är och förblir att människor i vårt land skall komma tillbaka i arbete. Därigenom klarar man långsiktigt att trygga välfärden och att ge människor ett värdigt liv. De kan då delta i produktionen och i samhällslivet fullt ut och på jämlika villkor. Arbetslösheten är och förblir arbetarrörelsens största fiende. Den är ett gissel för den enskilde och en cancer i samhällskroppen. Det finns ingen enkel väg att möta arbetslösheten - så djupt har vi varit nere i det ekonomiska moraset. Därför har vi tvingats vidta så svåra åtgärder att vi ibland faktiskt själva har känt oss tveksamma. Men målet ligger klart och fast, att vi skall nå en förbättrad sysselsättning, och därom blir jag nu när jag ser det ekonomiska utfallet alltmer hoppfull. Jag beklagar att Vänsterpartiet inte orkade vara med i den sista delen av saneringen, när också framgångarna kommer att kunna skördas.
Fru talman! Jag har mycket noggrant lyssnat på Göran Perssons anförande, och jag måste säga att jag instämmer i vartenda ord. Det är ett uttryck för det fördjupade samarbete som vi har med regeringen. Jag tycker att vi har kommit fram till en samsyn och ett sätt att samarbeta som är mycket konstruktivt och bra. Nästa stora språng i den ekonomiska utvecklingen kunde jag inte själv ha beskrivit bättre, och jag ser fram emot fortsatt samarbete med regeringen.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till finansministern med anledning av det inlägg som han gjorde och naturligtvis också med anledning av propositionen som sådan. I propositionen redovisas på s. 162 de konkreta förslagen i tio punkter. Jag tror att innehållet i dessa är väsentligt mindre än vad någon hade trott och än vad många av oss här i kammaren hade önskat. Jag tror också att det är mindre än vad Göran Persson själv hade önskat föreslå kammaren. Jag tror att han inser och anser att dessa förslag inte är tillräckliga. Väldigt mycket är bara ord och vackra formuleringar och hänvisningar till utredningar. Jag vill fråga: Tror finansministern att nuvarande tillväxtnivå kommer att kunna bibehållas under de kommande åren utan att nya positiva åtgärder vidtas? Om man får tro regeringens egna prognoser i propositionen, kommer tillväxten att avta relativt hastigt. En annan fråga handlar om arbetslösheten. Det måste vara bekymmersamt att, efter att som sin stora paroll i en valrörelse ha haft att på något år halvera arbetslösheten, i dag se att arbetslösheten 90-talet ut, om inget exceptionellt inträffar, kommer att ligga kvar på 10-procentsnivån. Vilka ytterligare åtgärder kan vi vänta på det området? Till sist några ord om tjänstesektorn. Jag skulle vilja be finansministern att under någon minut utveckla sin syn på tjänstesektorn. Den socialdemokratiske partisekreteraren har öppnat dörren i det avseendet, och jag skulle gärna vilja få en auktoritativ uttolkning av detta från finansministern.
Fru talman! Jag är glad att Göran Hägglund tar upp frågan om prognoserna fram till sekelskiftet. En del har tidigare i debatten tolkat dessa som målsättningar. De prognoser som finns i materialet baserar sig alla på mycket måttliga tillväxtantaganden. Vi har av regeringens agerande under den föregående mandatperioden lärt oss att om man blåser upp tillväxttalen för mycket, får man en snedvriden positiv bild av de offentliga finanserna, vilket minskar försiktigheten i åtagandena. Jag kommer under min tid som finansminister aldrig medvetet att medverka till att släppa fram överdrivet optimistiska kalkyler. Tvärtom försöker vi hela tiden att hålla igen på kronkurs, ränta och tillväxttal för att få ett utfall i de offentliga finanserna som säkert är på rätt sida om vad som krävs för att långsiktigt klara välfärden. När man har den hållningen, Göran Hägglund, hamnar man som ett resultat av detta i kalkylernas värld i en betydligt sämre prognos för sysselsättningsutfallet. Det innebär inte att vi är nöjda med totalt 10 % eller totalt 8 % arbetslöshet - vilket alternativ vi nu väljer baserat på tillväxten. Vi har högre ambitioner än så. Vad vi nu kommer att ägna oss åt från regeringens sida, förhoppningsvis med fortsatt stöd från Centerpartiet och Miljöpartiet, är att försöka pressa tillbaka arbetslösheten tiondedel för tiondedel, så att vi i 1998 års valrörelse kan säga till väljarna att vi inte bara klarade statsfinanserna utan också klarade att vända arbetslöshetsutvecklingen. Det är definitivt den viktigaste uppgiften. Jag skulle vilja höra från Göran Hägglund, om han har en replik kvar, om Kristdemokraterna tänker sluta upp bakom Moderaternas förnyelseallians eller om man har stigit av från Ny start för Sverige.
Fru talman!

Finansministern säger att han självfallet inte är nöjd med arbetslöshetsnivån, och något annat vore naturligtvis konstigt. Men vilka nya åtgärder kan vi då förvänta från regeringens sida? Kan vi förvänta det som vi tror möjligen skulle ha en effekt, nämligen förändringar på arbetsrättens område? Jag vet mycket väl att det pågår en utredning, som möjligen - vad vet jag - kan komma fram till platt intet. Kan vi vänta oss förslag inom tjänstesektorn, t.ex. en sänkning av tjänstemomsen eller eventuellt, något som vi har drivit, en särskild ungdomsskattsedel, som skulle göra det möjligt för ungdomar att som egna företagare driva tjänsteföretag? Jag tror att sådana åtgärder är nödvändiga för att komma till rätta med arbetslösheten. Om finansministern avvisar dem, skulle jag ändå vilja höra vilka förslag han har i stället. Det går inte bara att hävda att vi skall sänka arbetslösheten eller pressa ned den tiondedel för tiondedel, utan det fordras något konkret. Slopande av dubbelbeskattningen är bra, riskkapitalavdraget är bra och kvittningsrätten är bra, men kommer det något mer? Jag tror, eftersom jag inte är nöjd med det här siffermaterialet, att det fordras något mer.
Fru talman! Innan jag svarar på några av Göran Hägglunds frågor noterar jag med viss uppmärksamhet att han inte svarade på de politiska frågorna. Det var kanske klokt - jag förstår Kristdemokraternas taktiska och strategiska förskjutning. Det är ju inte precis så att man växer och frodas i skuggan av Moderaterna. Samtidigt har kds intagit många positioner som gör att det är nära knutet till Moderaterna. Om man velat bryta sig loss hade det funnits möjligheter, och det förekom i samband med konvergensprogrammet ansatser till att kds skulle inta en friare roll. Jag ser med spänning fram emot att se om kds ställer upp i det s.k. moderata förnyelsealternativet eller inte eller om Folkpartiet skall vara ensamt kvar i de moderata stödpartiernas krets. De tio klämmar som finns i propositionen avspeglar självfallet inte vår ambition på något sätt. Jag har ett annat material framför mig som säkert innehåller 50, 60 kanske rent av 70 olika uppslag, idéer och inriktningsbeslut som finns i propositionen. Man kan läsa den så också, och det är så jag läser den. Det finns ett rikt utbud av förslag, som vi successivt kommer att ta till riksdagen för genomförande. Det är en riktningsproposition och en dagordning - en dagordning som skall ta Sverige tillbaka till ett läge då också vanligt folk upplever att samhället kännetecknas av arbete, trygghet och utveckling.

Fru talman! Carin Lundberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i anledning av förlorade skatteintäkter på grund av införsel av lågbeskattad, rödfärgad dieselolja från Finland. System med märkning av oljeprodukter tillämpas i såväl Sverige som Finland för att skattemässigt kunna skilja på olja för olika användningsområden. I Sverige gäller förbud mot att använda grön olja i samtliga motordrivna fordon och båtar. Motsvarande finska system innebär rödfärgning av den lågbeskattade oljan. Något förbud mot att i Sverige införa och använda röd olja finns inte i dag. Den svenska energiskattelagstiftningen har vid det svenska inträdet i den europeiska unionen anpassats till gemenskapsrätten och innehåller bl.a. bestämmelser om att skatt vid mellangemenskaplig handel skall tas ut i det land där den slutliga konsumtionen sker. Jag är medveten om de kontrollproblem som medlemskapet i EU har medfört vad gäller införseln av olja från Finland. Regeringen har i prop. 1995/96:57 om vissa punktskatte och tullfrågor föreslagit en utvidgning av förbudet mot att använda märkt olja i motordrivna fordon till att omfatta även olja som är märkt enligt finska föreskrifter, dvs. röd olja. Förbudet är sanktionerat med i huvudsak kraftiga avgifter, och tillsynen över efterlevnaden av förbudet utövas av polismyndigheterna. Det åligger enligt gemenskapsrätten finska myndigheter att kontrollera att finska säljare ställer säkerhet för betalning av svensk skatt vid distribution av olja till Sverige. Kontakter har därför tagits mellan departementet och finska myndigheter för att söka komma till rätta med problemen i samband med distansförsäljning av olja från Finland till Sverige. Förutom i vissa särskilt reglerade fall saknar tullmyndigheterna, sedan det svenska inträdet i EU, befogenhet att kontrollera handeln mellan medlemsstater. Kontrollen i Sverige av att skatt betalas i enlighet med reglerna i lagen om skatt på energi åligger beskattningsmyndigheten. Jag har erfarit att beskattningsmyndigheten under hösten 1995 genomfört ett flertal revisioner hos svenska näringsidkare i syfte att undersöka i vad mån de svenska skattereglerna följts vid köp av röd olja från Finland. Detta revisionsarbete kommer att öka i omfattning, och det är även aktuellt med gemensamma aktioner från beskattningsmyndigheten, polis och åklagare för att utreda ekonomisk brottslighet i samband med oljehanteringen. De skattemässiga problemen i samband med införsel av röd olja från Finland bevakas inom departementet. I den mån de åtgärder som jag redogjort för visar sig vara otillräckliga, kommer förslag till ytterligare åtgärder att övervägas inom regeringskansliet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Man brukar prata om en rödgrön röra i andra sammanhang, men här är det faktiskt befogat. Röd finsk diesel konkurrerar ut grön svensk diesel på ett osjyst sätt. Det har alltid funnits gränshandel, säger den misstänkte bulvanen. Problemet är att man har blandat in för många. Det här har spridit sig för långt så att andra lägger sig i - polisen och skattemyndigheter. Han uttrycker det som många tycker i dag. Handeln med denna diesel har fått en sådan omfattning att många kommer att bli förargade om man tar bort den här möjligheten. Först var det finska oljebilar. Sedan körde de svenska bilarna över till Finland och köpte. Nu kommer t.o.m. finska oljefartyg till svenska hamnar, så att det blir lättillgängligt för svenska bilar. Det har gått så långt att en granne till en av mina vänninor inte får in bilen i garaget, eftersom garaget är fullt av tankfat. Jag kunde ha ställt min fråga till justitieministern, eftersom den också handlar om ekobrottsbekämpning där alla myndigheter verkar skylla på varandra. Forumregler har tagits som intäkt för att man skall slippa göra något ingripande. Eftersom det handlar om uteblivna skatter - jag vet att finansministern är mycket mån om att få in sådana för att få balans i statens finanser - vill jag börja med att ställa frågan till finansministern. När Danmark gick med i EU uppstod samma problem med gränsen till Tyskland. Därför vill jag fråga varför finansministern och Sverige inte har dragit lärdom av dessa erfarenheterna. Problemet har nu funnits i snart ett år och antagligen kostat staten 70-100 miljoner. I dag diskuterar vi tillväxt. Det här har gjort att seriösa företag har fått svårt att fortsätta med sin verksamhet - om de inte också blir oseriösa. Varför har finansministern inte vidtagit åtgärder tidigare?
Fru talman! Vi har vidtagit åtgärder. Vårt problem är inte att lagstiftningsapparaten är opassande. I den proposition som nu ligger i riksdagen har vi ett heltäckande system. Det är resurserna för kontroll som inte räcker, och aktiviteten på det området behöver skärpas. Där finns det naturligtvis lärdomar att dra från Tyskland. Det gäller särskilt den tyska skattemyndighetens agerande med rörliga patruller inne i landet med befogenhet att kontrollera last i olika fordon. De har därigenom fått en mycket, mycket stor efterlevnad av sitt regelverk. Jag tror att det snarast är där problemet ligger. Myndigheterna har huvudansvaret för att det här skall ske. Som Carin Lundberg säger är det självklart att signalerna från den opinion som finns mot detta ute i landet där hederligt folk tycker att det här är stötande har nått mig. Om ingen förbättring sker måste vi dra åt skruven ett varv till. Det är helt uppenbart.
Fru talman! Det är riktigt som finansministern har sagt tidigare i dag, nämligen att det är viktigt med sund konkurrens mellan sunda företag. Det här är en sådan sak som nästan upplevs som den enda positiva delen med ett EU-medlemskap. Det är viktigt att man gör något åt det. Jag litar naturligtvis på att finansministern följer upp den här frågan, gärna i samarbete med justitieministern, och vidtar de åtgärder som behövs. Jag har ändock några frågor. I det skriftliga frågesvaret står att skatt skall betalas i det land där slutlig konsumtion sker. Vem skall betala? Ett problem har varit att man inte har vetat vem som skall betala. Är det den som säljer, den som köper eller vem är det? Jag har också en fråga som gäller de finska myndigheter som skall utföra kontroll. Vi kan naturligtvis inte lägga oss i hur det skall gå till. Vad har ni diskuterat med dem och hur skall det gå till? Skall den som säljer kontrollera med distributören eller hur skall man göra? Jag har också en fråga som gäller förbud mot grön olja i bilar och båtar. I dag använder man det i fastigheter. Det gäller t.ex. entreprenörer. Vem kontrollerar det?
Fru talman! De sista frågorna Carin Lundberg ställer är av sådant slag att de knappast skall besvaras från riksdagens talarstol. Det handlar om myndighetsutövning. Jag får be Carin Lundberg att rikta de frågorna till skattemyndigheten. Skulle det där inte ges ett fullgott svar får vi komma tillbaka. Då skall regelverket ändras.

Fru talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att bidra till en med övriga länder harmoniserad nivå på energiskatterna. År 1993 genomfördes förändringar av tillverkningsindustrins energibeskattning i syfte att förstärka de svenska företagens relativa konkurrenssituation på såväl export som hemmamarknaden. Systemet med nedsättning av energi och koldioxidskatterna för den energiintensiva industrin avskaffades i stort sett. Samtidigt slopades energiskatten, och koldioxidskatten sänktes till en fjärdedel av den generella skattesatsen. Även efter skatteomläggningen överstiger dock skatten för tillverkningsindustrin betydligt den skatt på motsvarande bränslen som tas ut i våra konkurrentländer. Vidare beskattas i Sverige t.ex. kol, vilket endast undantagsvis sker inom EU. Med hänsyn till dessa konkurrensnackdelar har riksdagen beslutat att reglerna om skattefrihet för kol i metallurgiska processer och för nedsättning av koldioxidskatten för viss energiintensiv industri tills vidare skall bibehållas. Nedsättningsregeln berör endast ett begränsat antal företag, och gemenskapsrätten hindrar att den tillämpas på annat än kol och naturgas. Diskussioner förs inom EU om att införa en gemensam energi och koldioxidskatt. Kommissionen har i maj 1995 presenterat ett reviderat förslag om en sådan skatt. Direktivförslaget har behandlats på Ekofinmötet den 23 oktober, och arbetet med skatteförslagets utformning fortsätter i en rådsarbetsgrupp. Sverige har varit pådrivande i syfte att skatten skall vara obligatorisk och alltså även omfatta andra energislag än mineraloljor, dvs. främst kol och naturgas. Förutsättningarna för ökad miljörelatering av det svenska skattesystemet utreds för närvarande av Regeringen har i tillväxtpropositionen, som överlämnades i går, angett att resultaten från dessa båda kommittéer bör avvaktas innan några omfattande åtgärder vidtas på detta område. Regeringen har dock ansett att storleken på skattesatsen för industrin ändock nu bör kunna omprövas. I tillväxtpropositionen har regeringen därför ställt sig positiv till en fördubbling av tillverkningsindustrins energiskattebelastning. Samtidigt har regeringen dock uttalat att ett sådant förslag om skattehöjning bör förenas med nedsättningsregler för den energiintensiva industrin, så att konkurrenssnedvridningar inte uppkommer. Regeringen har för avsikt att meddela EU kommissionen de föreslagna åtgärderna. Förutsatt att ministerrådet inte har några invändningar bör de nya reglerna kunna träda i kraft den 1 juli 1996. Utöver dessa åtgärder är det dock mindre lämpligt att innan de pågående diskussionerna och analyserna har slutförts ändra utformningen av de nuvarande svenska reglerna för industrins beskattning och särskild nedsättning. Regeringen har därför inte i nuläget för avsikt att lämna några sådana förslag. Av statsfinansiella skäl är inte heller någon generell sänkning av energiskatterna lämplig.
Fru talman! Jag ställde frågan för över tre veckor sedan, och det är klart att presentationen av regeringens tillväxtproposition har kastat ett visst ljus över den principiella fråga jag hade beträffande energiskatterna. I propositionen, liksom i frågesvaret, får man klart för sig att någon förändring inte kommer att träda i kraft förrän tidigast den 1 juli 1996. Nu har finansministern varit i kammaren länge - snart tre timmar - men jag vill ändå ställa några korta frågor med anledning av bakgrunden till min fråga. Det gäller grönfoderindustrin, som är direkt beroende av de nya energiskattesatserna. Är finansministern beredd att göra ett undantag för denna bransch, som eljest kommer att slås ut? Det är nog en profetia som inte är helt orealistisk. Jag ställer frågan mot bakgrund av att finansministern i svaret ändå ger en öppning när han säger att man kan tillämpa nedsättningsregler när det gäller kol.
Fru talman! Frågan om dessa torkar och vilket bränsle torkningen ytterst baserar sig på diskuteras naturligtvis också när vi tittar på nedsättningsmöjligheterna. Centerpartiet har varit angeläget om att peka just på den frågan i våra samtal, när vi har diskuterat en höjning av koldioxidskatten. Problemet är känt. Det finns med i diskussionerna. Vi kommer att i den utsträckning det går beakta problemet. Koldioxidbeskattningen är naturligtvis en signal till dem som använder bränslen i sina processer att i möjligaste mån byta till sådant som inte är baserat på ändliga energislag utan på förnybara energikällor. Jag kan tänka mig att den typen av diskussioner också kan bli aktuella i några av dessa sammanhang. I så fall har skatteförändringen haft en god effekt i den meningen. Den konkreta frågan om grönfodertorkarnas situation är känd. Vi kommer att ta med det problemet när vi tittar på nedsättningsmöjligheterna.
Fru talman! När det gäller den principiella frågan om harmonisering av EU-skatterna tror jag nog att finansministern och jag har en likartad uppfattning: Det skall vara någorlunda gemensamma spelregler. Jag noterar ändå ett positivt anslag när det gäller denna bransch i finansministerns svar. Problemet är att branschen är beroende av växtodlingssäsong osv. Man kan förvänta sig att riksdagen först i slutet på riksmötet kan ta ställning till dessa frågor. Då kommer det sannolikt att vara för sent. Finansministern säger att skatten skall vara ett incitament att byta bränsle, men branschen kommer sannolikt att ha flyttat över till Danmark, där skatten är lika med noll. Det oroar mig. Skulle finansministern ändå inte kunna ställa i utsikt att något tidigare ge någon sorts signal till denna bransch, så att man får någonting att hålla sig efter i sin fortsatta planering?
Fru talman! Jag har ingen möjlighet att plocka ut enskilda branscher och ställa saker och ting i utsikt. Det är fel. Det leder mig ut i en situation som inte blir hanterlig. Det finns också andra som i så fall skulle köa till talarstolen och kräva motsvarande ställningstagande före behandlingen av frågan. Det går inte. Carl Fredrik Graf får ge sig till tåls med beskedet att det finns stor sakkunskap omkring grönfodertorkarnas situation hos den samarbetspartner som regeringen har i Centerpartiet. De bevakar denna fråga.
Fru talman! Jag kan nog ge mig till tåls. Frågan är dock om branschen kan göra det. Jag hoppas emellertid att finansministern som han här utlovar kommer att bevaka frågan och att vi kan se fram emot en för branschen positiv lösning.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stoppa den, enligt Gunnarsson, negativa utvecklingen inom polisväsendet. Som stöd för sin uppfattning hänvisar Gunnarsson till de besparingar som ålagts polisen. Regeringen har gjort bedömningen att genom ett fortsatt förändringsarbete kan en generellt sett oförändrad operativ nivå i landet som helhet bibehållas trots besparingarna. Detta förutsätter att polisens organisatoriska struktur och arbetssätt ses över och effektiviseras. Ansvaret för att förändringsarbetet genomförs ligger i hög grad på den regionala polisorganisationen. Länsstyrelserna, som är högsta polisorgan i länet, har bl.a. fått ökade befogenheter att förändra organisationen genom att bestämma antalet polisdistrikt. Detta ger förutsättningar för att förändra bl.a. ledningsfunktionerna. Regeringen har vidare slagit fast att basen i polisens organisation skall vara närpolisverksamheten och att polisen framöver skall ha ett problemorienterat arbetssätt. Polisen skall ta reda på och identifiera olika problem i samhället och se till att problemen åtgärdas. Närpolisverksamheten innebär också att polisen arbetar tillsammans med dem som berörs av brottsligheten och med dem som kan bidra till att motverka brottsligheten. Detta arbetssätt kommer att högst väsentligt öka förutsättningarna för varaktiga resultat i form av minskad brottslighet och tryggare människor i samhället. Jag vill bestämt tillbakavisa Rolf Gunnarssons påstående om utvecklingen inom Polisen. Tvärtom - trots besparingarna - tycker jag att utvecklingen är både positiv och hoppingivande. Det pågår ett aktivt förändringsarbete både vad gäller utvecklingen av närpolisverksamheten, uppbyggnaden av kriminalunderrättelseverksamheten och utvecklingen av det problemorienterade arbetssättet. Polisväsendet är också i full färd med att introducera ny och efterlängtad teknik som kommer att bidra till ett effektivare arbetssätt. Nya arbetsmetoder med syfte att upptäcka och utreda brott tas fram. Det är min övertygelse att detta förändringsarbete, som föranleds av bl.a. rationaliseringskraven, kommer att leda till att vi inte bara får en billigare utan också en bättre och effektivare polis.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet och justitieministern för svaret på min fråga. Frågan har kommit till beroende på den oro som finns, inte bara hos mig utan hos många människor i Sverige, över att våldsbrotten ökat och blivit en vardag. Man ställer sig frågan varje måndag när lokaltidningen kommer hur många våldsbrott som har begåtts under helgen. Det är svårt att uttrycka sin oro så här på två minuter, vilket är den tid jag har till förfogande. Men låt mig, fru talman, försöka utveckla vad mina funderingar består i. I de allra flesta polisdistrikt i landet finns nämligen en växande oro. Så sent som i går kunde man i lokaltidningen hemma i Dalarna läsa om problemen i Avesta polisdistrikt, där fem tjänster skall bort. Det kan låta litet i denna kammare, där det bollas med miljoner och miljarder. Men vid just det polisdistriktet var det en oroande utveckling med en neddragning med ca 20 % under de senaste åren. Vågar folk gå ut på gator och torg? Vågar gamla ge sig ut när mörkret har fallit? Känner folk sig trygga i dagens Sverige? Vi har också kommit till ett ruskigt läge här i Sverige när det gäller våldstendenser. Det våld som så starkt har kommit in i vårt land börjar bli vanligt. Skall man vara riktigt ärlig: Hur många upprörs numera över att måndagstidningarna är fyllda av notiser och artiklar om våld? Det är dess värre inte heller enbart ett storstadsproblem längre. Våldet har dragit ut i vad som tidigare kallades småstadsidyllen. Våldet har spridit sig och detta samtidigt som antalet operativa poliser dramatiskt har minskat i en takt som inger en otäck känsla inför framtiden. De besparingar för Polisväsendet som majoriteten här i kammaren beslutade om senast ökar oron. Enligt min mening passar inte justitieministerns ord om en "positiv" och "hoppingivande" utveckling in i sammanhanget. Dessa två ord känns faktiskt mycket främmande och ligger långt ifrån den verklighet som jag har mött.
Fru talman! Sverige har ett underskott i sina statsfinanser. Det känner Rolf Gunnarsson till, och det var hans parti som starkt bidrog till den situationen. Detta kräver att hela svenska folket sparar. Skatter höjs, bidrag minskar och myndigheters anslag minskar. Detta ställer krav på rationalisering och effektivisering av all typ av verksamhet, och det gäller även rättsväsendet. Enligt Rikspolisstyrelsen har polismyndigheterna inte fullt ut utnyttjat de rationaliseringsmöjligheter som finns. Det finns ett anslagssparande inom Polisen på drygt 800 miljoner kronor. Låt oss ta exemplet Kopparbergs län, där man haft ett ökat anslagssparande för varje år, även under 1994-1995. Nu är man uppe i ett sparat belopp på 6,4 miljoner. Det visar att Polisen inte har full kostnadskontroll. Detta sammantaget med att det går att utveckla betydligt effektivare metoder för bekämpning av våldsbrottslighet än de som används i dag gör att den framtida bilden faktiskt är positiv. Jag måste reagera mot några påståenden. Antalet poliser minskar dramatiskt, påstår Rolf Gunnarsson. Då måste jag påpeka att i hela landet minskade antalet polistjänster med 122 mellan juni 1994 och juni 1995. Det är en överdrift att påstå att det skulle vara en dramatisk förändring. Nu är antalet poliser i landet uppe i 17 048. Det ligger en bra bit över det mål som sattes upp av den borgerliga regeringen i 1992 års budget, då man angav riktningen för hur många poliser vi skulle ha i landet.
Fru talman! Jag tycker att 20 % i det distrikt som jag tog som ett exempel är dramatiskt. Jag läste i en tidning från Brottsförebyggande rådet, som kom ut i veckan, om den senaste tidens utveckling av brottsligheten, att brottsligheten åter stiger i Sverige. Större delen av de anmälda brotten hanteras knappt av rättsväsendet, enligt samma tidning. Beträffande två tredjedelar av de anmälda brotten sker inte ens någon förundersökning eller så läggs förundersökningen ned. Av de ursprungligen anmälda brotten föranleder omkring 16 % åtal. Ännu färre kommer så långt som till en dom, fortfarande enligt samma uppgiftskälla. Alla polisutredare har fått allt mindre tid till förfogande för varje anmält brott. Följden har blivit ett minskat brottsuppklarande. Fru talman! Jag vill dock återgå till frågan om oron över indragna polistjänster. Nyheterna om att vissa typer av medborgargarden inrättas i samhällen, som polisen tvingas lämna kvälls och nattetid samt helger, oroar också kraftigt. Tyvärr lär sig de som kallas busen på polisspråk snabbt vilka orter som saknar poliser. Finns det inte minsta ljusning när det gäller nya prioriteringar som inte drabbar Polisen? Jag känner fortfarande inte igen orden i svaret, att oförändrad och operativ polisverksamhet skulle gälla i dag.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir oerhört beklämd av Rolf Gunnarssons inställning i den här frågan. På grund av att vi fortfarande har en situation med ökad brottslighet, även om den har avmattats, och på grund av att vi har en uppklarningsprocent som är alldeles för låg, så har vi ambitionen att förändra Polisens arbete. Det är bakgrunden till det omfattande förändringsarbete som i dag pågår inom Polisen. Rationaliseringskraven och besparingarna är faktiskt en motor i kravet på att göra dessa besparingar. Så länge Polisen inte utnyttjar de resurser som de har fullt ut visar de att det fortfarande finns ett utrymme för ett mer rationellt resursutnyttjande. Jag tycker att Rolf Gunnarssons skulle ägna sig åt att engagera sig i polisarbete, lokalt och regionalt, för att på det viset se till att vi får en polis som lever upp till de krav som allmänheten ställer. Dess bättre vet jag att Polisens syn på sin verksamhet och sina möjligheter att öka medborgarnas trygghet i samhället är betydligt mer positiv än Rolf Gunnarssons.
Fru talman! Jag är inte justitieminister på heltid, utan jag är politiker och handhar flera ämnen än polisfrågorna. Men det brev som jag fick från polisfacket, efter att de fått veta att jag skulle ta upp den här frågan, stämmer inte med den bild som justitieministern här ger. Polisfacket menar att personalminskningarna som nu genomförs kommer att få stora återverkningar. Jag är medveten om att det är en partsinlaga, men jag tar orden på största allvar. Eftersom många av de äldre poliserna nu också friställs under det läge som nu råder sker, enligt polisfacket, en stor och tung avtappning av erfarenhet och kunskap inom poliskåren. Vidareutbildningen av de poliser som är kvar har i vissa distrikt närmast upphört, enligt brevet från polisfacket som jag fortfarande tar på stort allvar och som jag i egenskap av amatör inom justitieområdet måste ta på största allvar. Hur ser justitieministern på den typen av brev?

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag avser att verka för att vissa handlingar hos Säkerhetspolisen offentliggörs. Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ge kvalificerade forskare och andra seriösa och trovärdiga personer tillgång till historiskt arkivmaterial som kan finnas hos Säkerhetspolisen. När det gäller de handlingar som Yvonne Ruwaida och Håkan Holmberg syftar på har Säkerhetspolisen vägrat att lämna ut dem med hänvisning till de särskilda bestämmelser som gäller för polisregister enligt lagen om polisregister m.m. Ansökningar om dispens har i båda fallen kommit in till regeringen. Eftersom beredning av ansökningarna pågår inom Justitiedepartementet kan jag inte nu närmare kommentera dessa, men allmänt gäller enligt sekretesslagen att regeringen i vissa fall kan meddela dispens. Vid prövningen av en dispensansökan tas bl.a. hänsyn till om uppgifterna skall användas för forskningsändamål. För uppgifter som utgör del av polisregister har det dock i sekretesslagen gjorts ett uttryckligt undantag som innebär att lagens regler om dispens inte är tillämpliga. Det är i stället reglerna i polisregisterlagen som skall tillämpas. Enligt dessa bestämmelser är det Rikspolisstyrelsen som avgör om uppgifterna skall lämnas ut. Rikspolisstyrelsens beslut kan sedan överklagas till domstol. Båda de fall som nu är aktuell har prövats av domstol. Jag kommer därför att höra med Säkerhetspolisen vad det rör sig om för slags uppgifter. Därefter kommer jag att ta ställning till om det är befogat med en översyn av regelsystemet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Offentlighet är grunden för en god demokrati. Det ger garantier mot maktmissbruk, och det ger kännedom om misstag i vår historia, som gör att vi kan rannsaka oss själva och ändra strukturer så att vi aldrig behöver göra om gamla misstag. Varför vägrar Säkerhetspolisen att lämna ut mer än 50 år gamla dokument från andra världskriget? Det är en fråga man kan ställa sig. Det gäller både handlingar om Willy Brandt och handlingar om Torgny Segerstedt, och kanske om flera. Vill man dölja något eller skydda någon, eller är det svenskt byråkratiskt överförmynderi? Justitieministern säger att man just nu bereder ansökningar inom Justitiedepartementet. Hon säger vidare att hon kommer att höra med Säkerhetspolisen om vilka uppgifter man har och därefter kommer att ta ställning till om det är befogat med en översyn av regelsystemet. Andra länder i vår omgivning öppnar arkiv som är yngre än SÄPO:s arkiv från 30 och 40-talen. I Sverige har det med åren blivit svårare att få tillgång till material just från andra världskriget. I Norge har man t.ex. en praxis, där åtminstone historiker får tillgång till känsligt, sekretessbelagt material från krigets dagar, även om materialet innebär obehagliga överraskningar för personer som försökt dölja det förflutna. Kan justitieministern tänka sig att ändra regelsystemet, oavsett vilken information man får om Brandt och Segerstedt? Kan justitieministern även tänka sig att initiera en utredning om hur SÄPO agerade under andra världskriget? Justitieministern svarar att man inte kan få dispens när det är reglerna i polisregisterlagen som gäller. Jag har här i min hand en dom från kammarrätten i målet med Jigenius, som klagade och överklagade SÄPO:s beslut. Där står det att man kan få dispens för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning, såvida trygghet kan anses vara för handen att det ej kommer att missbrukas till men för enskild. Både Jigenius och Segerstedt uppfyller enligt min uppfattning dessa krav, och jag frågar mig då varför Säkerhetspolisen och kammarrätten inte har gjort denna bedömning.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret på min fråga, som har sitt upphov i pressombudsmannens begäran att få del av SÄPO:s material om Torgny Jag kan ha förståelse för att justitieministern inte nu vill säga något definitivt medan en beredning pågår, men det vore skandal om pressombudsmannen, Pär-Arne Jigenius, inte skulle kunna få tillgång till detta material. Jag kan inte se att det finns någon rimlig möjlighet att fatta något annat beslut än att ge den dispens som har sökts. Sannolikt finns det också skäl för en omprövning av de bestämmelser som nu gäller. Nyckelproblemet förefaller vara polisregisterlagen. Det är i synnerhet två problem som denna fråga har aktualiserat. För det första görs uppenbarligen ingen skillnad på historiskt material och aktuellt material. Jag vill erinra om att det här handlar om material som berör åren 1930-1945 och relationer till en främmande makt, Hitler-Tyskland, som inte längre finns. För det andra talas det om att material för vetenskaplig undersökning och liknande kan lämnas ut. Men så har det utbildats en praxis, som innebär att man uppenbarligen måste vara inskriven som doktorand vid en institution för att kunna räknas som en person som utför en vetenskaplig undersökning. Möjligen skulle jag, som har doktorerat, kunna kvalificera mig, men pressombudsmannen kvalificerar sig inte, därför att han råkar inte vara inskriven som doktorand vid en historisk institution. Detta är helt absurt, och det vittnar om en syn på forskning som är helt orimlig. Man kanske skulle kunna formulera om frågan till det som är den politiska kärnpunkten: Är det verkligen rimligt att material om krigsåren och om SÄPO:s registrering av Sveriges då främste antinazistiske opinionsbildare skall vara hemligt i Sverige, medan man i resten av Europa på alla sätt nu försöker kasta ljus över händelserna under just den perioden?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar, är det alltså så att de särskilda dispensreglerna inte är tillämpliga enligt polisregisterlagen. Det finns alltså ingen möjlighet att ge dispens från sekretessreglerna. Jag kan givetvis inte kommentera vare sig SÄPO:s, Rikspolisstyrelsens eller kammarrättens beslut i den här frågan. Vad jag kan göra är det jag har sagt i mitt svar, nämligen överväga om det behövs regeländringar.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att det behövs regeländringar, och jag hoppas att justitieministern återkommer med ett sådant förslag. En annan fråga som jag ställer mig är om justitieministern, även om hon inte överväger regeländringar efter att ha fått information, kan tänka sig att ge ut denna information till allmänheten eller åtminstone till vetenskapliga undersökningar, så att vi får reda på vad det är fråga om och slipper vara misstänksamma. Jag brukar tänka på att Sverige är ett av de få länder som inte rannsakar vad som hände under andra världskriget. Vi var inte direkt delaktiga, men vi var ändå delaktiga. Ibland agerar vi som om vi vore den vita ängeln, utan något blod på händerna, men även vi hade blod på händerna. Det är mycket viktigt att vi får reda på vad som hände och hur SÄPO agerade under denna tid.
Fru talman!

Det handlar inte om att generellt lämna ut allt möjligt från Säkerhetspolisen. Var och en inser att det inte finns några möjligheter att göra det. Men det gäller ju här ett skeende som ligger förhållandevis långt tillbaka i historien, där det inte kan finnas något som helst rimligt skäl att anta att någonting som gäller känsliga relationer till någon nu aktuell främmande makt kan beröras. Den misstanke man får är snarare att det som är problematiskt är hur någon på SÄPO har agerat under denna period. Detta kan möjligen vara känsligt, men det är rimligt att det kommer till allmänhetens kännedom så här långt efteråt.

Fru talman! Ewa Larsson har frågat mig om jag avser att agera för att skärpa samhällets inställning till innehav av barnpornografi i avvaktan på att de vilande grundlagsändringarna träder i kraft. Som exempel på sådana beslut har Ewa Larsson nämnt bl.a. import och exportförbud för barnpornografi. För närvarande arbetar en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att föreslå alla tänkbara åtgärder för att bäst bekämpa barnpornografin. Utredningen skall lämna sitt förslag till sommaren, och det finns all anledning att avvakta detta förslag, eftersom utredningen tar ett stort och samlat grepp över frågan. När betänkandet har lagts fram är det min förhoppning att riksdagen snabbt skall kunna fatta de beslut om lagändringar som då är möjliga. Innehav av lösa barnpornografiska fotografier är exempel på sådan befattning med barnpornografi som det är möjligt att kriminalisera före år 1999. Så går jag över till frågan om import och export. Jag har i tidigare sammanhang framfört och får här på nytt framföra att det inte är möjligt att förbjuda export och import av barnpornografiska filmer eller tidningar utan att ändringar görs i grundlagarna. Vi måste därför tyvärr avvakta till år 1999 innan vi har vidtagit alla tänkbara åtgärder mot barnpornografin.

Fru talman! Sverige är ett av de få länder som nu tillåter sina medborgare att bevittna övergrepp på barn. Medan Europa skärper sina lagar mot barnpornografi kan utländska pornografihandlare, med hjälp av svensk lagstiftning, använda Sverige som transitland. En del länder i Europa har särskild lagtext om barnpornografi. Andra länder kriminaliserar den tillsammans med annan pornografi, och ytterligare andra länder har förbud mot obscent material och talar över huvud taget inte om barnpornografi. Från den 1 januari 1995 är det möjligt att konfiskera barnpornografiskt material om det påträffas i samband med förundersökning, men polisen får inte leta efter barnpornografi. Det är mycket ologiskt. Enligt svensk grundlag har en svensk rätt att äga videofilmer med barnpornografi, och innehavet är inte kriminellt. I Frankrike och Luxemburg betraktas barnpornografi som häleri, och den som tittar på sexuella övergrepp gör sig medskyldig till brott. De har höga straff för barnpornografibrott. I Nederländerna har de i år höjt maximistraffet för barnpornografiska brott från tre månaders till fyra års fängelse. I sju av tio EU länder har man lagstiftat mot innehav av barnpornografi under 90-talet. Jag vill påstå att den beslutsimpotens som Sveriges riksdag visar i den här frågan allvarligt har skadat förtroendet för svensk grundlag. Hur har det kunnat gå så här långt? Nu talar justitieministern om att man tillsätter en utredning, som skall ta ett stort och samlat grepp. Jag menar att det har funnits gott om tid att ta ett stort och samlat grepp, hur lång tid som helst egentligen. Skall vi kunna återerövra förtroendet för svensk lagstiftning krävs det åtgärder nu. Jag har tagit upp några. Jag skulle vilja att justitieministern utvecklade sin syn på att barnpornografi sprids via datanätet.
Fru talman! Jag delar i allt väsentligt Ewa Larssons uppfattning i denna fråga. Vid flera tillfällen tidigare i riksdagen har jag haft anledning att beklaga att den förra regeringen inte förmådde att för riksdagen före valet lägga fram ett förslag om kriminalisering av innehav av barnpornografi. Det är bakgrunden till att vi nu måste vänta på grundlagsändringarna till 1999. Men i avbidan på det har jag i våras tillsatt en utredning för att se vad vi under tiden kan göra. Det finns andra små hål som vi kan täppa till lagstiftningsvägen. Men det finns också andra typer av åtgärder för att effektivisera arbetet när det gäller att komma åt barnpornografi i olika sammanhang. Vi behöver inte vara passiva fram till 1999, utan det finns en rad åtgärder som kan vidtas, och vi kommer att vidta de åtgärderna. När det gäller datafrågorna har utredningen att överväga på vilket sätt - om det finns något sätt - vi kan komma åt barnpornografiska bilder som sprids via Internet och andra liknande system.
Fru talman! Jag och flertalet av svenskarna förstår inte vad barnpornografi över huvud taget har med yttrandefrihet att göra. Jag anser att det här är hela riksdagens ansvar. Vi kan inte bara anklaga förra regeringen. Oavsett vilka regeringar som sitter är det här som sagt hela riksdagens ansvar. Det är faktiskt fråga om ett brott som har begåtts. Därför skall det naturligtvis hamna under brottsbalken. Det är en skam för Sverige att vi skall bli ett av de sista länderna i Europa som inser det. I USA är straffet tio års fängelse och böter för spridning av barnpornografi. Det går att förbjuda barnpornografi på lösa bilder som inte är intagna i tryckta skrifter och förbjuda barnpornografi som sprids via datanätet. Att ta hem bilder via sin dator eller att inneha barnpornografi i sin databas är inte grundlagsskyddat. Miljöpartiet kan inte acceptera att folk skall ha rätt att i sina datorer inneha produkter med inslag av sexuella brott.
Fru talman! Nu tycker jag att det hela börjar bli litet förvirrat. Jag utgår från att Ewa Larsson vet vad barnpornografi har med grundlagen att göra. Jag utgår från att Sveriges riksdagsmän kan vår grundlag. När det gäller lösa bilder på datanät går det, som jag sagt, att åtgärda utan grundlagsändring och kommer att åtgärdas. Det är därför det sitter en utredning och arbetar med det.
Fru talman! Jag tycker att det är litet förvirrat när justitieministern säger att det inte går att förbjuda export och import av barnpornografi. Här står alltså ord mot ord. Jag påstår att det går att förbjuda det nu och att det inte innefattas av grundlagen. Jag skulle vilja att justitieministern utvecklade sitt nej.
Fru talman! Det går att förbjuda import och export av lösa bilder, men inte det övriga eftersom det omfattas av grundlagen.
Fru talman! Jag uppfattar det så att ministern kommer att arbeta för att det som går att göra nu kommer att göras nu, att vi inte behöver vänta på stora omfattande utredningar utan kan visa att riksdagen tar ansvar så att människor i Sverige kan återfå förtroendet för vår grundlag.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad Ewa Larsson säger. Jag beklagar om jag var otydlig, jag trodde att jag var övertydlig. Vi skall göra de lagändringar som går att göra utan grundlagsändring före 1999. Det var orsaken till att jag snabbt tillsatte en utredning i våras som arbetar med dessa frågor så fort det går. Jag vet inte vad gliringen om tunga och omfattande utredningar syftade på. Jag har tillsatt en utredning som på effektivast möjliga sätt skall ta fram allt det underlag som går för kunna att lagstifta på området och vidta andra typer av åtgärder. Jag tycker att Ewa Larsson kunde anse att det var rätt. Annars vill jag mer konkret höra vad det är Ewa Larsson menar att jag som justitieminister borde göra.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose Polisens ökade resursbehov med anledning av en svensk anslutning till Schengenavtalet. Frågan har ställts mot bakgrund av de beräkningar som redovisas i ett underlag från Rikspolisstyrelsen och som avser Polisens resursbehov i gränskontrollverksamheten i ett Det underlag som Maud Ekendahl hänvisar till är en sammanställning över Polisens resursbehov i vissa avseenden vid en svensk medverkan i Schengensamarbetet. Sammanställningen, som är gjord av en tjänsteman inom Rikspolisstyrelsen, bereds för närvarande inom Rikspolisstyrelsen. Justitiedepartementet har under hand fått sammanställningen för kännedom. Något slutligt ställningstagande av Rikspolisstyrelsen finns alltså inte ännu. Innan Rikspolisstyrelsens egen beredning av frågan har slutförts finns det inte anledning för mig att närmare kommentera de beräkningar som har redovisats i den preliminära sammanställningen. Men självfallet har vi i de pågående övervägandena om ett svenskt deltagande i Schengensamarbetet också frågan om bl.a. Polisens eventuella resursbehov för ögonen. Det är emellertid ännu för tidigt att säga något om vilka åtgärder som kan komma att behöva vidtas i fråga om Polisens resursbehov i ett Schengenperspektiv. För den frågan är för övrigt inte bara de beräkningar som nu görs inom Rikspolisstyrelsen av intresse utan också de diskussioner som kommer att föras mellan å ena sidan Sverige, Finland och Danmark och å andra sidan de länder som redan deltar i Schengensamarbetet. I dessa diskussioner kommer bl.a. den närmare innebörden av vissa delar i Schengensamarbetet att beröras, vilket också kan ha betydelse för frågan om Polisens behov av resurser. En annan fråga som i hög grad kan komma att påverka Polisens resursbehov är Yttre gränskontrollutredningens betänkande om varu och personkontroll vid EU:s yttre gräns . Detta betänkande bereds just nu inom regeringskansliet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för det svar som jag fått här av justitieministern. Jag tycker att det känns angeläget att få ventilera Schengenavtalsfrågan eftersom det i Rikspolisstyrelsens utredning med klar tydlighet påpekas att man skulle behöva få in ungefär 273 miljoner kronor i resursförstärkning för att klara av gränskontrollen, såväl den inre som den yttre. Med tanke på de stora besparingskrav som polisväsendet i Sverige i dag utsätts för undrar jag hur justitieministern skulle ta hand om dessa frågor. Jag har fått svaret att justitieministern inte kan svara på det just i dag. I svaret finner jag att det är en tjänsteman hos Rikspolisstyrelsen som gjort sammanställningen. Jag har tagit del av den och också sett att Justitiedepartementet har skuld i att det endast är denna sammanställning, gjord av en tjänsteman, som kommit hitintills. Man ville att den skulle komma redan den 15 augusti så att den nu kunde vara ute på remiss. Vidare undrar jag över är detta med yttre och inre kontroll. Vi har från svensk sida ställt krav som skall gälla andra länder som skall vara med i Schengensamarbetet. Är det inte rimligt att vi uppfyller samma höga krav som vi ställer på andra länder?
Fru talman! Om Maud Ekendahl menar att Justitiedepartementet är ansvarigt för att det är en tjänsteman, som gjort sammanställningen på grund av att vi gav för kort tid till Rikspolisstyrelsen för uppdraget, medger jag att det är vårt ansvar. Det är också skälet till att vi har givit längre tid till Rikspolisstyrelsen att göra de överväganden som behöver göras så att den kan ge oss ett underlag för bedömningen av kostnader. Det är en rad andra frågor som måste bli klara innan vi över huvud taget kan börja överväga den här frågan.
Fru talman! Jag skulle ändå vilja ta upp regeringens beslut den 1 juni 1995 som innebär att man förutom till Arlanda, Landvetter och Sturup har sagt ja till ytterligare 21 flygplatser som internationella flygplatser. Dessa flygplatser måste ju bevakas på något sätt. Jag undrar bara hur man tänker göra. Låt oss exempelvis säga att vi har ett mindre polisdistrikt med kanske en enda polispatrull. Vad händer då om ett plan från tredje land landar samtidigt som det är ett rån på ett postkontor och ett inbrott i en lägenhet? Hur skall man klara av sådana saker om resurserna inte utökas?

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig vad den svenska regeringen avser vidta för åtgärder för att protestera mot dödsdomen mot Ken Saro-Wiwa. Ogoni people i Nigeria är upprörande. Jag reagerade omedelbart på detta tragiska budskap och uttryckte regeringens bestörtning över de hårda domsluten. Militärregeringen i Nigeria har återigen visat sitt förakt för grundläggande mänskliga rättigheter. Vi är också upprörda över det juridiska förfarandet. Med ett dekret, som utfärdats efter brottet för vilket han stod anklagad, inrättades en speciell domstol med handplockade domare, vars domslut dessutom inte kan överklagas. Tillsammans med övriga medlemmar i EU samordnar Sverige ansträngningar att övertyga den nigerianska regimen om att domarna var inhumana och orättfärdiga. Den svenska ambassaden följer händelseutvecklingen mycket noga. Det är min förhoppning att den internationella opinionen skall kunna påverka statschefen, general Abacha, att underkänna hela rättegången för att överlåta ärendet till normal juridisk prövning. Jag kan försäkra att den avsky vi alla känner över de omänskliga domarna mot Saro-Wiwa förmedlas till den nigerianska regeringen.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är skönt att bo i ett land som försvarar åsiktsfrihet och demokrati och som arbetar mot dödsstraff, speciellt där ett sådant dödsstraff trampar på de mänskliga rättigheter som så många länder inom FN ständigt påstår att de står bakom. Jag är medveten om att utrikesministern gick ut med ett pressmeddelande samma dag som jag ställde frågan då informationen om dödsstraffet hade kommit. Samtidigt vill man ju ständigt lyfta fram det som händer. På något sätt måste Nigeria ännu mer fram i ljuset. Man måste visa ännu mer vad som pågår i landet. Det finns ju ett förtryck. Att man ställer civila människor inför militära domstolar som regeringen har direkt kontakt med strider mot allt vad vi tycker är rättssäkerhet här i Sverige och i många andra delar av världen. Miljöfrågor är ju även demokratifrågor och fredsfrågor. I Nigeria och i deltaområdena har den stora oljeverksamhet som pågår, och har pågått under lång tid, medverkat till att många människor inte kan bruka jorden längre. De blir sjuka och boendeförhållanden är svåra. Då vill jag fråga utrikesministern om det finns någon möjlighet att vi i Sverige kan påverka FN eller själva begära att en observatör deltar i det miljöutredande som de facto pågår i landet nu.
Fru talman! Miljöfrågorna är naturligtvis ytterst väsentliga, som Görel Thurdin säger, inte minst i ett land som Nigeria. Det är viktigt att deras eget utredande blir så bra som möjligt. Jag tror att det är svårt för utomstående att tvinga sig på ett så stort land som Nigeria. Men jag hoppas att Nigeria känner att man kan få expertis från andra länder i det interna miljöarbetet. Vad gäller det juridiska förfarandet i det här fallet och i andra fall när mycket hårda domar har avkunnats kan vi ändå konstatera att omvärldens kritik har inneburit att man har förändrat andra domar. Därför är det viktigt att vi också vid det här tillfället är tydliga när det gäller dessa domar. Då kan vi förhoppningsvis få en förändrad juridisk prövning även vid det här tillfället.
Fru talman! Jag förstår att utrikesministern bl.a. tänker på flickan i Förenade Arabemiraten. Där skedde ju en påverkan och en mycket stark opinionsbildning. Det är ju så det skall gå till - att man påverkar genom opinionsbildning. Samtidigt har oljebolagen ett mycket stort ansvar i ett land där en stor del av befolkningen inte har så lätt att komma till tals i förhållande till oljebolagen. Dessutom är de beroende av de jobb som finns där. De hanteras kanske inte alldeles rätt i samband med det heller. Jag har själv skrivit ett brev till Shell i London för att be dem vara med i den opinionsbildande processen och samla oljebolagen. På något sätt måste även industrin och företagen ta ett ansvar och värna om demokratin, speciellt när de finns även i demokratiska länder. Vi måste visa dem att vi vill ha demokrati och att vi vill att även de skall värna om den.
Fru talman! Eftersom Görel Thurdin nämnde Shell kan jag tala om att jag har sett tidningsuppgifter om att de anser att det är ganska svårt att arbeta i landet nu under de förhållanden som råder. Den bristande respekten för mänskliga rättigheter kan ju faktiskt också innebära rent ekonomiska svårigheter för ett land. Jag tror att det här exemplet i Nigeria kan visa det. Det jag menade när jag sade att kritiken kan påverka var dödsdomen mot den förre presidenten Obasanjo. Den har ju faktiskt omvandlats till ett fängelsestraff efter en mycket omfattande internationell kritik. Det var det exemplet jag tänkte på.

Fru talman! Göthe Knutson har ställt en fråga till vice statsminister Mona Sahlin om protestlistorna angående förhållanden i kinesiska barnhem. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I somras visades en TV-film om svåra förhållanden på kinesiska barnhem, särskilt för flickor. Den väckte ett starkt engagemang i Sverige. Sedan dess har en rad medlemmar av regeringen tagit upp problematiken med kinesiska regeringsrepresentanter. Det skedde när vice premiärminister Li Lanqing i somras besökte Stockholm. Det skedde också när vice statsminister Mona Sahlin och jag själv under hösten besökte Kina. Vi har vid olika tillfällen i samtal med kinesiska regeringsföreträdare tagit upp frågor om mänskliga rättigheter i Kina och problemen kring barnhemmen. På kinesisk sida är man mycket medveten om det svenska engagemanget. En svensk utgångspunkt är vikten av respekt för mänskliga rättigheter och den internationella barnkonventionen. Det finns i dessa avseenden brister i Kina, även om filmen inte speglar en oomtvistad sanning. Det vore dock fel, anser jag, att påstå att problemen i Kina bottnar i en medveten politik från myndigheternas sida. Mitt intryck är att kinesiska myndigheter är medvetna om att det förekommer missförhållanden och att dessa måste åtgärdas. Under mitt besök hade delar av min delegation ett möte med Unicef och fick en noggrann genomgång av vad som görs för att förbättra utsatta barns situation i Kina. Den bild vi fått, såväl från Unicef som på annat sätt, är att kinesiska myndigheter nu vidtar åtgärder för att förbättra situationen. Förutom att flera svenska ministrar vid olika tillfällen tagit upp frågan med kinesiska kolleger, har också svenska ambassaden i Peking till den kinesiska regeringen förmedlat protesternas tydliga budskap och de krav på åtgärder som så många svenskar undertecknat. Protesterna har nått fram. Vi undersöker nu möjligheterna att inleda ett konstruktivt samarbete med kinesiska myndigheter, bilateralt och multilateralt, i syfte att hjälpa till att förbättra barnens situation.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är utomordentligt fint att få höra slutet av utrikesministerns svar om svenska hjälpinsatser. Det är välkommet. Utrikesministern säger att protesterna har nått fram. Jag tillåter mig att fråga: Hur? Vice statsministern dumpade ju alla de stora paketen med protestlistor. Det var massor av namnunderskrifter. Detta dumpade hon på ambassaden i stället för att, som vice statsministern lovade i TV, lämna över dem till kinesiska myndigheter, och det på hög nivå, under FN-konferensen i Peking. Då frågar man sig naturligtvis om de här listorna ligger kvar på ambassaden eller om de är överlämnade och i så fall till vilket departement i Peking. Det här är naturligtvis en mycket angelägen fråga för alla som har bidragit, alla de som har samlat in de här namnen. De har till och med stått ute på gatorna. Man har lagt ned mycket arbete på detta, och det har varit i det bästa av syften. Får jag ställa den frågan?
Fru talman! Jag reagerar mot språkbruket. Det var inte fråga om att dumpa några listor. Det Mona Sahlin gjorde var att ta alla de här protesterna med sig till Kina. Sedan bad hon ambassaden att i kontakt med kinesiska myndigheter nyttiggöra de budskap som fanns i de här protestlistorna för att förbättra situationen för barnen i Kina. Detta har ambassaden arbetat med. Det är inte helt lätt att hitta rätt kanal i de här sammanhangen. På min instruktion blev lösningen så småningom att budskapet i protestlistorna förmedlades från ambassaden till det kinesiska utrikesdepartementet. Det handlar om många protester. Vi har räknat till 40 000 namnteckningar. Självfallet är det viktigt att man får detta stora engagemang klart för sig, detta stora intresse som finns i Sverige för dessa frågor. Det har tydliggjorts såväl i våra samtal som då man efter våra besök direkt har tagit upp detta med utrikesdepartementet.
Fru talman! Tack, utrikesministern! Jag skall inte kritisera språkbruk, däremot fråga: Vad betyder egentligen detta? Utrikesministern säger inte att protesterna har överlämnats utan att de har bekantgjorts för kinesiska myndigheter. Hur går det till?
Fru talman! Det går till på det sättet att man tar direkt kontakt från den svenska ambassaden och besöker utrikesdepartementet. Man klargör vad som finns i de här protesterna och förmedlar dessutom ett brev för att tydliggöra detta engagemang. Det är vad det är fråga om. Det går inte till så att man kommer med påsar och ställer fram dem, om det är det Göthe Knutson är ute efter. Kutymen är olika i olika länder och vi måste hantera detta på ett sådant sätt att det inte blir direkt kontraproduktivt när vi skall vara med och göra insatser för barnen i Kina.
Fru talman! Jag förstår att man med diplomatisk finess har försökt att förklara för de kinesiska myndigheterna, närmast deras utrikesdepartement, att det här finns en mängd eldfängt stoff. Här har 40 000 svenskar protesterat mot deras behandling av flickebarn. Får jag komma in på det området och fråga: Vad är det som icke är oomtvistat? Vi har sett en dokumentärfilm. Är det inte på det sätt som vi fick se, dessa skrämmande bilder och beskrivningar av dem som tidigare varit där och sett detta med egna ögon innan de filmade? Skall vi tvivla på vad vi ser på dessa filmer?
Fru talman! De som har sett filmen har naturligtvis upprörts över den. Jag har också sett den och blivit synnerligen upprörd. Samtidigt vet man att även den typen av film kan göras på det ena eller andra sättet. Det är ingen oomtvistad sanning. Kinesiska myndigheter har själva en annan version, vilket inte är så konstigt i och för sig. Men det är inte bara det. Unicef ger också en delvis annan information. Jag tror att alla som besöker Kina får starkt klart för sig att värnandet om barn faktiskt är något mycket viktigt i Kina, inte minst när man försöker föra politiken att det bara skall finnas ett barn per familj. Då värnar man som individ det barn man har mycket starkt. Det är något som jag upplevde. Sedan finns det också missförhållanden, alldeles klart. Det är därför vi gärna vill vara med och hjälpa till, bl.a. multilateralt.
Fru talman! Det som gör att vi gärna tror att det är så hemskt är deras barnbegränsningspolitik och just att flickebarn i hög grad skall begränsas. Det är klart att man förstår att föräldrarna i denna situation blir ännu mer angelägna om sina barn. Men det som är så angeläget är att svenska protester, liksom andra, kommer fram till dem som styr. De är inte alldeles omöjliga att påverka, även om den kinesiska ambassaden i Stockholm vägrade att ta emot säckarna med de 40 000 namnunderskrifterna. Jag vill önska utrikesministern lycka till i ansträngningarna att göra allt som göras kan för att förbättra förhållandena för barnen, inte minst dessa flickebarn, på barnhemmen i Kina.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av den incident som nyligen ägde rum på Kenyas ambassad. Händelserna på Kenyas ambassad inträffade tisdagen den 17 oktober. Redan dagen efter, den 18 oktober, uppkallades Kenyas ambassadör till UD för att ge sin förklaring. Dagen därpå, torsdagen den 19 oktober, uppkallades ambassadören ånyo och delgavs vår uppfattning att den person som på pressens bilder syns utdela ett knytnävsslag i ansiktet på en svensk pressfotograf borde lämna landet. Så har sedermera skett. Diplomaten ifråga lämnade Sverige för mer än en vecka sedan, efter det att hans egna myndigheter beslutat att omstationera honom. Frågan är därmed avklarad, och vi har därmed också demonstrerat den uppförandekod som måste gälla i förbindelser mellan länder.
Fru talman! Tack för svaret. Det var förnuftigt handlat av Kenyas myndigheter, men jag måste fråga: Var det bara en person som agerade? För det första kunde man på bilderna se minst två kenyaner som var inblandade i det här märkliga uppträdet. För det andra finns det vittnesskildringar om hur fruktansvärt illa denna grupp av välsyftande människor, journalister och andra, blev bemötta på Kenyas ambassad i Stockholm. Min fråga är: Var det bara en person, dvs. den person som har lämnat landet?
Fru talman! Det övervåld som vi hade tydliga bevis för var det en person som stod för. De andra kanske inte uppträdde som det anstår diplomater heller. Men det är en annan fråga. Jag utgår från att man tar hand om det på ambassaden i fråga.

Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig om ungdomsrepresentationen i FN-delegationen. När vi nyligen firade FN:s 50-årsjubileum gavs en möjlighet till reflexion kring FN:s roll och uppgift i framtiden. För att FN skall lyckas är det nödvändigt att FN-tanken lever och organisationen har förtroende hos dagens ungdomsgeneration. Om detta finns en stark medvetenhet i regeringen, och vi måste på olika sätt medverka till att öka kontakterna mellan FN:s arbete och Sveriges ungdomar. Det var bl.a. av det skälet som jag tillsammans med medarbetare på Utrikesdepartementet genomförde en inspirationsdag för gymnasieelever från Mälardalen på FN-dagen. Men vi behöver också stimulera unga människor att arbeta i FN-sammanhang och på olika sätt öka folkrörelsernas kontaktyta med FN-systemet. Deltagandet av representanter från folkrörelser i svenska FN-delegationen har en lång tradition. Sedan några år tillbaka har regeringen valt att låta Svenska FN-förbundet, som är en paraplyorganisation för alla i detta sammanhang relevanta organisationer, avgöra vilken organisation och person som skall ingå i delegationen. Ibland föreligger det särskilda skäl att bjuda in någon organisation om en fråga av speciellt intresse för den organisationen behandlas av församlingen. På denna basis bereddes ungdomsrepresentanter tillfälle att delta 1984 och 1985 i samband med det internationella ungdomsåret. Likaså inbjöds en ungdomsrepresentant att delta i år, då 10-årsfirandet av ungdomsåret sammanfaller med FN:s 50-årsjubileum, som ju särskilt inriktas på ungdomars engagemang för Utrikesdepartementet mottar regelbundet förfrågningar från olika organisationer om att delta i generalförsamlingsdelegationen. Av kostnadsskäl måste vi dock begränsa storleken på delegationen. Min strävan är att också fortsättningsvis ställa en plats till förfogande för Svenska FN-förbundet och i övrigt låta förfrågningar om representation i generalförsamlingsdelegationen avgöras på ad hoc-basis och mot bakgrund av de teman som FN har.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag har tagit del av en mängd resolutioner och beslut i såväl generalförsamlingen som Ecosoc rörande ungdomsrepresentationen i FN. Däribland kan nämnas generalförsamlingens resolution 32:135 antagen den 16 december 1977, resolution 36:17 antagen den 1994 resolution 49:152. Däremellan har ett antal resolutioner och beslut fattats. Alla med samma innebörd. Länderna uppmanas att inkludera ungdomsrepresentanter i sina delegationer. Trots att Sverige gång på gång ställt sig bakom resolutionerna har Sverige bara 1985 och 1995 inkluderat ungdomsrepresentation i sin delegation, alltså en gång per decennium. Våra grannländer Norge och Danmark har dock hörsammat generalförsamlingens uppmaning och inkluderat ungdomsrepresentation i sina delegationer. Jag kan inte tolka utrikesministerns svar på annat sätt än att Sverige inte heller i fortsättningen skall hörsamma generalförsamlingens uppmaningar. Om detta är riktigt måste jag fråga om Sverige i fortsättningen tänker rösta emot resolutioner om ungdomsrepresentation eller om Sverige i likhet med våra grannländer planerar att permanenta ungdomsrepresentationen i den svenska FN-delegationen.
Fru talman! Jag tycker att en strävan skall vara att vi skall ha en så bred representation som möjligt i delegationerna till olika FN-möten. Denna önskan måste då stå emot vad som är ekonomiskt möjligt för oss med de begränsade resurser vi har. Det är den balansgången vi måste gå. Det är därför vi får prioritera. När det är teman speciellt inriktade på ungdomar skall de också få vara med.
Fru talman! Sverige har över ett tiotal gånger under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar i FN:s generalförsamling röstat för uppmaningen att inkludera ungdomsrepresentation. Under denna tid har också vid fem olika tillfällen behandlats resolutioner om ungdomar i generalförsamlingen. Trots detta har ingen ungdomsrepresentation funnits med i den svenska delegationen. Jag måste därför upprepa min fråga om det är utrikesministerns mening att vi i fortsättningen skall permanenta ungdomsrepresentationen eller om vi skall fortsätta att i praktiken strunta i generalförsamlingens uppmaning.
Fru talman! Jag tror inte att detta är sista gången som Anders Ygeman kommer att få svaret: Ja, vår strävan är att göra mer och göra bättre, men vi måste anpassa oss till våra ekonomiska resurser.
Fru talman! Sverige är inte en av världens fattigaste nationer. Om Sverige i generalförsamlingen gång på gång uppmanar FN:s jag tror det är 176 medlemsnationer att låta sig representeras av ungdomar i FN, borde då inte en bra början på denna strävan vara att i varje fall från Sverige, liksom från Norge, Danmark och Malta, ha med en ungdomsrepresentant i FN

Fru talman! Barbro Westerholm har frågat vad den svenska regeringen avser att göra för att visa att Sverige inte accepterar de förhållanden som homosexuella i Zimbabwe lever under. I ett demokratiskt samhälle är det självklart att man tillåter människor att vara sig själva och på olika sätt ge uttryck för sin läggning i den mån detta inte länder andra till skada. Naturligtvis gäller denna frihet även med avseende på personers sexuella läggning. Den svenska regeringen har uppfattningen att diskriminering och bestraffning av personer på grund av deras sexuella läggning är helt oacceptabel. Sverige följer kontinuerligt situationen på mänskliga rättighetsområdet i världens länder. Vi inhämtar fortlöpande information från Sveriges ambassader i enskilda länder, från Sveriges ständiga delegationer vid FN och andra internationella organisationer där mänskliga rättigheter diskuteras. Vad så gäller Zimbabwe är det med förvåning och oro som jag noterat den fördömande och diskriminerande inställning som landets statsledning demonstrerat mot homosexuella. I den fortlöpande dialogen mellan Sverige och Zimbabwe kommer vi från svensk sida att klargöra vår inställning på detta område.
Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för det klargörande svaret. I Afrika har 24 länder, inklusive Zimbabwe, lagar som förbjuder homosexualitet. 1989 bildades i Zimbabwe en organisation, GALZ, Gays and Lesbians in Zimbabwe, vars syfte är att stödja homosexuella, ge råd, lämna hiv-information och sprida information om vad homosexualitet är för att undanröja de myter som finns om homosexualitet. Fram till 1994 fanns ingen officiell reaktion på detta. Men när GALZ annonserade om sin rådgivning och 1995 ville delta i en bokmässa kom motståndet. President Mugabe och hans inrikesminister gjorde skarpa uttalanden riktade mot de homosexuella och i parlamentet har frågan debatterats intensivt. Här är några exempel på uttalanden från den politiska nivån: Vi skall arrestera dem. Homosexuella förolämpar både naturens lag och religionens och skall inte ha några förespråkare, varken i Zimbabwe eller i övriga delar av världen. De har inte några rättigheter över huvud taget. Homosexuella bör sättas i karantän, bör isoleras i likhet med tuberkulossjuka tills de är friska. Polisen bör gripa dem och förpassa dem till ett ställe där de aldrig kan ses, för vi kan inte beblanda oss med sådana människor. Alla måste vi, fackföreningar, politiska partier, kyrkor och medicinmän, ta del i den heroiska kampen mot denna sexuella aktivitet. Det här har parlamentariker i Nya Zeeland, USA och Alaska reagerat starkt emot, liksom Amnesty. Här i Sverige finns de som har ifrågasatt biståndet till Som jag ser det är detta ett brott mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Vi är överens om att så länge man inte skadar andra måste man ha rätt att leva sitt eget liv och möta tolerans och medmänsklighet. Jag anser att Sverige inte bara bör aktualisera frågan i dialog med Zimbabwe utan också i FN. Jag undrar hur utrikesministern ser på det.
Fru talman! Det är mycket möjligt att det också kan gå. Vi har en kommission för mänskliga rättigheter. De brukar följa just den här typen av uttalanden och särskilt behandlingen av de homosexuella. Det är möjligt att det går att ta upp frågan den vägen också. Men vi har så många bilaterala kanaler in i Zimbabwe att det kan vara ett naturligt sätt för oss att ta upp dessa frågor. Jag vill också nämna att den organisation som Barbro Westerholm nämner, GALZ, har en koppling till Leagal Resources Foundation som stöds av SIDA.
Fru talman! Anledningen till att jag tror att man skall ta upp frågan i FN också är att det finns 23 andra afrikanska stater med lagar som förbjuder homosexualitet. Det här kan mycket väl sprida sig. Vi skall försöka förhindra att det som hände under andra världskriget och som drabbade de homosexuella upprepas.

Fru talman! Stig Grauers har frågat mig vad jag tänker göra för att ställa sjuktransportkapacitet med försvarets helikoptrar till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Låt mig först säga att Stig Grauers grundar sin fråga på delvis oriktiga förutsättningar när han påstår att något avtal inte har ingåtts mellan Försvarsmakten och sjukvårdshuvudmännen. Efter ett beslut av regeringen i februari i år kunde nämligen Försvarsmakten senare samma månad teckna avtal med Västerbottens läns landsting om sjuktransporter med Försvarsmaktens helikoptrar. Avtalet gäller ett år. Intentionerna i 1992 års försvarsbeslut har således börjat uppfyllas. Jag vill för kammaren kort rekapitulera tidigare beslut i fråga om sjuktransporter med försvarets helikoptrar. På grundval av 1992 års försvarsbeslut (prop. angav regeringen i 1992 års regleringsbrev som verksamhetsmål för arméförband att kapaciteten för helikoptersjuktransporter i krig skulle förstärkas.

Fru talman! Jag skall inleda med att tacka försvarsministern för svaret, som jag ändå finner ganska positivt i den meningen att det följer de premisser som vi hade när beslutet om dessa helikoptrar fattades. Skälet till att jag ställde frågan var att jag vet att man inom Socialstyrelsen har haft två stycken möten för att diskutera räddningstjänsten som helhet men där man också har stannat upp litet vid frågan om den resurs som dessa helikoptrar utgör. Som försvarsministern inledningsvis alldeles riktigt påpekar har nu ett avtal tecknats med Västerbottens läns landsting, och såvitt jag vet har man lyckats så bra att man avser att förlänga avtalet. Det är egentligen dit jag vill komma. Min följdfråga blir: Skulle inte den typen av avtal kunna gälla också övriga sjukvårdshuvudmän? Jag ställer den frågan speciellt med tanke på den senaste tidens många incidenter både till lands och till sjöss, där den kapacitet som finns i dessa moderna helikoptrar skulle ha kunnat komma väl till pass. Jag förstår att det i detta hänseende finns administrativa hinder för upphandlingen, men har man löst detta på ett ställe borde man ju kunna lösa det även på ett annat. En annan sak som jag tycker är viktig är att dessa helikoptrar i fråga om de sjukvårdsinsatser som kan göras har en större kapacitet och en bättre kvalitet än de privata helikoptrarna, och då borde inte priset vara helt avgörande.
Fru talman! Det verkar som om Stig Grauers och jag egentligen är helt överens. Helikoptern är en mycket viktig resurs när det gäller räddnings och sjuktransporter. Det finns ändå på den civila marknaden ett antal företag som utför framför allt sjuktransporter med helikopter. Försvaret har å sin sida ett antal helikoptrar som är lämpade både för räddningstjänst och för sjuktransporter. Som försvarsminister tycker jag naturligtvis att det är angeläget att försvarets helikopterresurser så långt det är möjligt utnyttjas för civila ändamål i fred. Det finns här två problem, och dessa känner Stig Grauers till. Det är prissättningen, och det är frågan om helikoptrarna skall flyga enligt militära eller civila flygregler. Prissättningen har mycket stor betydelse när det gäller förhållandet till de civila företagen. Vi bereder nu inom regeringskansliet båda de här frågorna, eftersom vi har fått ett utredningsförslag på den här punkten. Civilbruksutredningen har lagt fram förslag om hur Försvarsmaktens helikoptrar skall utnyttjas för sjuktransporter och räddning. Flertalet remissinstanser har varit positiva till utredningens förslag, men det finns också de som är negativa, bl.a. Dessa befarar att civila helikopterföretag kan komma att slås ut. Det enda anbud som Försvarsmakten har lyckats föra i hamn är det som gäller Västerbottens läns landsting. Där är man positiv till att samarbetet fortsätter.

Fru talman! Försvarsministern och jag är som sagt mycket överens om behovet och om intresset för denna fråga. Jag hoppas att det skall gå att finna en lösning på prisfrågan. Jag vill understryka att när man jämför pris är det samma utbud som skall jämföras. De privata helikoptrar som jag har sett ger inte samma möjligheter att ha medicinsk personal närvarande under sjuktransporterna som de militära, och jag menar därför att det kanske skulle finnas utrymme för en annan prissättning. Samtidigt vill jag påstå att det är viktigt även för försvarets personal att få den övning det innebär att få göra civila transporter. Jag tackar försvarsministern för svaret.
Fru talman! Jag tackar Stig Grauers för denna positiva inställning, som kommer att glädja Försvarsmakten. Tack!

Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig vad jag tänker göra för att riksdagens uttalande om äldres rätt att flytta mellan kommuner skall fungera i verkligheten. Susanne Eberstein har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att man skall försäkras rätten att flytta till annan kommun även om man är gammal och har behov av vård och omsorg. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågan om äldres och handikappades möjlighet att flytta till särskild boendeform i annan kommun har sedan början på 1980-talet uppmärksammats av ett antal statliga utredningar och i motioner till riksdagen. Frågan behandlades senast av Äldredelegationen. I uttalade delegationen att man i första hand borde pröva möjligheterna att genom centrala rekommendationer lösa frågan om rätt för enskilda att flytta till särskild boendeform i annan kommun. I en sådan rekommendation har Svenska kommunförbundet uppmanat kommunerna att positivt verka för att äldre personer och personer med handikapp ges möjligheter att erhålla särskild boendeform i annan kommun än hemkommunen. Av rekommendationen framgår också att krav på betalning kommunerna emellan inte bör förekomma i dessa ärenden. Hösten 1991 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och beskriva utvecklingen av särskilda boendeformer för äldre och handikappade. I uppdraget ingick också att beskriva hur dessa grupper utnyttjat möjligheten att flytta till särskilt boende i annan kommun. Av rapporten, som bygger på uppgifter från år 1991, framgår att många äldre och handikappade beviljats bistånd i form av flyttning till särskilt boende men också att många fått avslag. Orsakerna till avslagen angavs vara platsbrist men också bedömningen att biståndsbehov ej förelåg eller att behovet kunde tillgodoses på annat sätt. Några kommuner angav att de egna kommuninvånarnas behov måste prioriteras. Jag tror mig veta, inte minst av egen erfarenhet, att de allra flesta anhöriga utgör ett stort stöd till äldre och att de flesta äldre har nära och täta kontakter med sina anhöriga. När det geografiska avståndet är för stort uppstår dock lätt en mängd praktiska problem med att upprätthålla kontakten. Särskilt påtagligt kan detta bli för familjer där den närstående redan bor i en särskild boendeform och vill flytta till en liknande äldrebostad nära sina anhöriga i en annan kommun. Jag kan väl föreställa mig upplevelser av maktlöshet när ingen riktigt kan ge besked om vilka regler som gäller, när inget händer och tiden går. Jag har tagit del av uppgifter i pressen om äldre människor som gärna vill flytta från sin servicebostad i en kommun till en liknande bostad i en annan kommun där en nära anhörig är bosatt. Frågeställningen är inte ny för mig - jag hör alltför ofta talas om äldre människor som kommer i kläm mellan olika principer och om anhöriga som kämpar för att förstå vilka regler som gäller. I denna fråga vill jag markera att rätten att flytta självklart måste gälla alla människor, också äldre som behöver omfattande stöd och hjälp i sitt boende. Jag uppfattar händelser som dessa som viktiga signaler på hur äldre och deras anhöriga bemöts, om respekt och värdighet under de sista åren av en människas liv. Jag är därför angelägen om att detta problem analyseras och att eventuella hinder kan röjas undan. Kanske behövs en bestämmelse om förhandsbesked, liknande den som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, också i socialtjänstlagen. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att besluta om en utredning som skall handla om bemötandet av äldre inom omsorg och vård. Utredaren skall bl.a. kartlägga och beskriva olika kvalitativa brister och brister i bemötande av äldre och även föreslå åtgärder som kan bidra till att avhjälpa dessa missförhållanden. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att ta upp frågan om äldres möjligheter att flytta till en särskild boendeform i en annan kommun.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för detta svar som jag egentligen visste att jag skulle få, eftersom socialministern och jag delar en människosyn som innebär att gamla människor är en tillgång för samhället och inte bara en kostnad och till besvär. Det som emellertid upprört mig i detta sammanhang är att denna människosyn inte genomsyrar den verklighet som äldre människor, handikappade och deras anhöriga möter. Norrtälje. Norrtälje krävde då att hon skulle ha 400 000 kr. med sig från Eskilstuna kommun för att bekosta det första året i Norrtälje. Detta är fullkomligt nonsens. Norrtälje kommun stöder sig dessutom på en dom i regeringsrätten, där det sägs att kommunerna i första hand har ansvar för de egna invånarna. Jag vet att Kommunförbundet har utfärdat rekommendationer, och jag vet att de inte följs. Då måste det väl nu ändå vara läge för att man säger att rekommendationerna inte fungerar. Därför bör den utredning som socialministern nu tillsätter - vilket jag är mycket tacksam för - ha i uppgift att se till att man utformar bindande regler, så att detta är möjligt. Det står i sista stycket på s. 3: "I detta sammanhang kan det vara lämpligt att ta upp frågan om äldres möjligheter -." Det är väl ändå så att socialministern menar att det är lämpligt? Kommer utredningen också att göra någon sorts statistik över hur vanligt det är att kommuner tar betalt och över hur många äldre det är som har kommit i kläm sedan 1991 när det gjordes senast?
Fru talman! Jag tackar också socialministern för svaret. Jag har varit Socialnämndens ordförande i Sundsvall och känner igen detta problem att det är lätt att säga att man värnar mest om de egna och säger nej till andra som kommer från andra kommuner. Men vi gjorde inte det i Sundsvall. Vi lät människor flytta till oss. Det kändes mycket bra när man hade gjort det. Tyvärr belönar sig fräckheten som det nu är. Om jag säger upp min mammas lägenhet i en annan kommun och låter henne flytta till mig, så måste min kommun göra något enligt socialtjänstlagen. Om man däremot är foglig och vill planera flytten, då får man alltså ofta nej. Detta är ett problem, och jag är glad att socialministern tar detta problem på allvar. Lösningen kan ju vara ett ganska enkelt tillägg i socialtjänstlagen för denna grupp av människor.
Fru talman! Jag var precis som Margitta Edgren och Susanne Eberstein helt övertygad om att vi var eniga i synsättet och att det nu handlar om att finna former och vägar för att få vårt synsätt att genomsyra verkligheten. Som jag sade i mitt svar är det min övertygelse att alla människor - äldre människor och människor med funktionshinder - skall ha rätt att flytta, precis som alla andra har rätt att flytta. Att det är en självklarhet för oss vanliga är det ingen som funderar över. Vi bara flyttar när vi tycker att det passar oss, och sedan planerar vi för det. Det är klart att jag har förståelse för att kommuner som skall ta emot personer i särskilda boendeformer kräver en längre planeringstid. När det gäller att ta betalt så handlar det ju inte om planeringstiden utan något helt annat. Jag delar Kommunförbundets synsätt som kommer till uttryck i rekommendationerna, nämligen att man inte skall föra pengar mellan kommunerna på det sätt som man föreslog i Norrtälje kommun. Som jag sade i mitt svar kan det vara en väg att börja med att titta på förhandsbesked i socialtjänstlagen. Det hindrar inte att det underlag som vi skall ta fram i frågan om kvalitet och bemötande, på vilket sätt man möts med respekt och med värdighet ute i samhället, också skall grunda sig på en ordentlig kartläggning, analys och genomgång av dagsläget. Men naturligtvis förväntar jag mig ett antal förslag om på vilket sätt vi skall utarbeta strategier för att just få en verklighet som vi vill ha den för äldre människor i vårt land.
Fru talman! Jag utgår från att den utredning som socialministern aviserar inte bara tar upp äldres möjlighet utan även tar upp möjligheterna för människor som har andra former av handikapp och som behöver stöd och som också i sällsynta fall vill flytta.
Fru talman! Nu var det kanske tänkt så att utredningen om bemötandet av äldre människor i huvudsak skulle rikta in sig på äldregruppen, dvs. ålderspensionärer. Det hindrar inte att man i kanten av en sådan också möter det som kan vara hinder och problem även för människor med funktionshinder. Men min utgångspunkt med direktiven till en sådan utredning som just handlar om bemötandet av de äldre var nog mest inriktad på hur äldre bemöts, inte minst mot bakgrund av andra rapporter, och då gäller det inte bara flyttning. Vi har under några år ägnat stor omsorg åt organisationsfrågor, och det är nu dags att se på kvalitet och innehåll. Detta var inkörsporten till mina direktiv, men vi kan också studera litet andra saker.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i syfte att stärka de mindre sjukhusens roll. Låt mig inledningsvis konstatera att utgångspunkten för mitt svar är att landstingen i enlighet med hälso och sjukvårdslagen har ansvaret för att erbjuda en god hälso och sjukvård åt dem som är bosatta inom respektive landstingsområde. Sjukhusstrukturen i landet har också diskuterats en längre tid såväl på regional som på central nivå. Under de senaste ett à två åren har fokus i debatten förskjutits från konkurrens till samverkan mellan sjukhus. Detta har bl.a. kommit till uttryck i rapporter som publicerats inom ramen för Landstingsförbundets strukturprogram. Det finns stora skillnader mellan landstingen vad gäller såväl antalet sjukhus i relation till befolkningen som sjukhusens funktion. Flera faktorer, t.ex. historiska, geografiska eller behovsbetingade sådana, har bidragit till detta. För att huvudmännen skall kunna uppfylla det ansvar som de enligt hälso och sjukvårdslagen har för att tillgodose befolkningens behov av hälso och sjukvård måste de kunna planera och organisera hälso och sjukvården efter befolkningens behov och de lokala förutsättningar som finns. De mindre sjukhusen är en del av de samlade resurserna inom hälso och sjukvårdssektorn i ett landsting. Hur de skall användas och eventuellt förändras som ett led i sjukvårdshuvudmännens strävanden att, inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser, erbjuda befolkningen inom landstingsområdet en god vård på lika villkor avgörs bäst på lokal nivå. Staten har - i huvudsak via Socialstyrelsen - en viktig uppgift att genom en aktiv tillsyn samt uppföljning och utvärdering medverka till att innehållet i verksamheten drivs enligt god medicinsk vetenskap och praxis utifrån enskilda patienters behov oavsett om sjukhusen är stora eller små. Jag har, mot bakgrund av detta, inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag vill tacka för de kloka synpunkter som socialministern här har framfört. Jag tycker dock inte att jag har fått ett tillräckligt klart svar på mina frågor. Anledningen till min fråga är att det överallt är ekonomisk kärvhet, inte minst i landstingen och kommunerna och att det verkar bli ännu tuffare framöver. Det är då viktigt att man har en rationell och tidsanpassad organisation. Den gamla organisationen bygger på ett annat arbetssätt på sjukhusen än det som man har i dag, och man har en uppdelning i rikssjukhus, regionsjukhus eller - som det nu heter - universitetssjukhus, länssjukhus och länsdelssjukhus. Om man mer eller mindre kräver att få behålla alla dessa nivåer, kan nivåerna bli onödigt många. Jag har försökt ta reda på hur man organiserar sig i det övriga Europa, och så långt jag vet finns det där inte något land som har en liknande organisation. Man har fungerande akutsjukhus och därutöver en högre nivå, eftersom man inom en region inte klarar kvalificerad vård av kanske udda sjukdomar. Min fråga är om socialministern anser att en översyn av den nuvarande, som jag tycker, åldriga organisationen behöver göras.
Fru talman! Som jag sade i mitt svar är detta sjukvårdshuvudmännens ansvarsområde. Självklart förs det diskussioner i strukturfrågor, och det finns representanter för regeringskansli och riksdag med i dessa diskussioner i olika arbetsgrupper. En tillgång i utvecklingen av sjukvårdsstrukturen är att den inte sker i alltför tvära kast. Jag tycker mig se att man nu tar vara på specialiteter inom sjukhusen, kopplar samman dessa i nätverk för att utnyttja resurser på olika sjukhus och därmed också kan erbjuda geografisk närhet. Trots allt kan man ändå i några landsting konstatera att man har för många sjukhusenheter, och då måste det enskilda landstinget få avgöra om man har en tillräckligt bra struktur, som geografiskt är nära tillgänglig, med bra specialiteter och med nätverk mellan olika sjukhusspecialiteter för att på det viset utnyttja de resurser som samlat finns i ett landsting. Det är då naturligtvis viktigt att utgå från den lokala nivån. Jag borde kanske egentligen ha sagt den regionala nivån, eftersom det här ofta handlar om regioner, inte enbart om landsting utan ibland kanske t.o.m. om större områden än så. Vi vet att man på några håll samverkar över landstingsgränserna för att ta vara på regionens resurser. Detta måste komma underifrån. Vi kan bidra med expertis, diskussioner och konsensus, men mötandet av behoven måste ske underifrån, i regionen och i landstingen.
Fru talman! Vi är helt överens om detta. Jag tycker att det är en mycket bra utgångspunkt att nätverkssamarbete skall byggas underifrån, eftersom det blir bäst så. Vad jag är rädd för är att det inte blir någon riktig frihet i byggandet, om vi sitter fast i en organisation vilken, som jag har nämnt, har funnits i Sverige sedan mitten av 50-talet. Jag undrar om socialministern är beredd att, om det kommer förslag underifrån, se över detta för att göra det så effektivt och bra som möjligt och för att för innevånarnas bästa få ut det mesta av de pengar som vi har. Vi är överens om inriktningen i övrigt, men min fråga syftar till att ingenting skall vara fastlåst.
Fru talman! Det som riksdagen på förslag av regeringen med mycket bred majoritet har ställt sig bakom är synen på primärvården som den basala, kanske den närmaste och den vardagligaste delen av sjukvården för människor i allmänhet, med support av specialistvård och naturligtvis akutsjukvård. Det finns dock såvitt jag kan se inte några strukturbeslut som regering och riksdag kan fatta över huvudet på dem som är ansvariga ute i landstinget, utan det handlar naturligtvis om en diskussion där förmåga, kunskap och konsensus får byggas upp underifrån. Jag kan inte se att jag skulle kunna förelägga riksdagen ett beslut om att det ena eller andra landstinget skulle lägga ner ett eller annat sjukhus för att tillgodose en struktur i en region. Däremot skulle man genom samverkan kunna föra sådana resonemang, och det tror jag trots allt ger de bästa effekterna. Som ett exempel kan jag nämna att det inom Stockholms läns landsting sker samverkan mellan flera av de stora sjukhusen i dag. I Göteborg pågår strukturförändringar som innebär samverkan mellan tre stora sjukhus, av vilka ett ligger på andra sidan om länsgränsen
Fru talman!

Min fråga är om det inte finns några bindande organisationsplaner som man behöver rätta sig efter när man organiserar vården.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att vi talar om samma sak, och det kan därför finnas en risk för att vi talar förbi varandra. Landstingen är styrda av ett antal regler som riksdagen har beslutat, t.ex. om hälso och sjukvårdslagen, tillgång till sjukvård, ansvar för personal och om en lång rad andra ansvarsfrågor. De reglerna binder naturligtvis i viss mån också upp organisationen. Den organisationen är dock inte knuten till hur huset ser ut utan mera till hur man skall tillmötesgå den enskilda patientens behov. Därav kan det kanske dras något slags automatisk slutsats om hur huset skall se ut för att man skall kunna tillmötesgå patientens behov i en viss enskild situation, t.ex. en operationssal eller en akutmottagning. Men återigen: Om vi talar om organisationsbeslut är det sjukvårdshuvudmännen som i sitt landstingsområde avgör hur organisationen skall se ut. Riksdagen fattar övergripande beslut som tvingar till tillmötesgående av patientbehoven, och det kan naturligtvis i sig vara styrande.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att det skall vara möjligt att ställa krav på motprestationer till unga arbetsföra personer som uppbär socialbidrag. Frågan är föranledd av en dom i Regeringsrätten med innebörden att Socialnämnden inte har rätt att som villkor för full ekonomiskt bistånd kräva deltagande i sysselsättning som inte är förenad med lön eller andra sedvanliga anställningsförmåner. Ett grundläggande villkor för att ekonomiskt bistånd skall betalas ut enligt socialtjänstlagen är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. genom inkomst av arbete eller ersättning från arbetslöshetskassa. Den som kan arbeta är skyldig att aktivt söka och ta lämpligt arbete. Man är också skyldig att delta i lämpliga arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder, t.ex. beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Jag delar den oro som många i dag känner för de risker som arbetslöshet kan innebära för såväl ungdomar som äldre arbetslösa. Att inte ha en meningsfull uppgift i samhället och att inte känna sig efterfrågad på arbetsmarknaden kan medföra både sociala och hälsomässiga problem för den enskilde. Därför är det mycket viktigt att vi i socialtjänstlagen tydligare lyfter fram kommunens skyldighet att bistå, inte endast med ekonomisk hjälp, utan framför allt med aktiva insatser av annat slag som hjälper den enskilde att på sikt klara sin egen försörjning. Att som villkor för ekonomiskt bistånd ställa krav på deltagande i oavlönad sysselsättning är förenat med problem. Aspekter som behöver belysas noga är t.ex. den enskildes rättssäkerhet och konkurrensvillkoren på arbetsmarknaden. Frågan om socialtjänsten bör få vidgade möjligheter att ställa krav på motprestationer som villkor för ekonomiskt bistånd är av stor vikt, och jag avser därför att ta upp frågan i den kommande propositionen om en ny socialbidragsnorm.
Fru talman! Jag ber först att få tacka socialministern för svaret. Vi är överens om att det är ett stort problem om man är ung och arbetslös. Med den politik regeringen har fört och för står i dag alltför många ungdomar utanför arbetsmarknaden, och de får i vanliga fall socialhjälp. Dessa pengar som ungdomar och andra får är skattepengar inbetalda av svenska folket. Det kan inte vara meningen att man skall vilja leva på socialbidrag. Socialbidrag skall vara en sistahandsåtgärd när arbete och a-kassa inte finns att tillgå. Om man som ung lever på bidrag i onödan skapar en konstig tillvaro med oordnade levnadsvanor och ett bidragsberoende gentemot skattebetalarna. Att säga nej till ett sysselsättningsprojekt med syfte att skapa meningsfull sysselsättning och bryta passivitet genom arbete med städning, målning osv. är också nonchalant mot dem som arbetar med dessa jobb. Det måste vara självklart att man kan ställa krav på en motprestation i form av arbete för att en person skall få socialbidrag. Socialbidrag kan inte vara en rättighet, utan det måste innebära en skyldighet. De signaler som domen i Regeringsrätten sänder ut om att man inte behöver ta ett arbete är oroande. Det sänder också signaler till andra ungdomar om att socialhjälp är en rättighet utan krav - man kan fritt leva på socialhjälp. Av socialministerns svar framgick att en proposition är på gång som anger att krav på motprestation för unga, arbetsföra som uppbär socialbidrag kommer. Jag måste ändå ställa en fråga till socialministern med anledning av svaret. I näst sista stycket i det skriftliga svaret framgår att socialministern inte är direkt beredd att lägga en proposition, utan att det finns andra aspekter som gör att man inte direkt kan lägga fram den här propositionen. Nu är min taletid slut.
Fru talman! Det gäller här två olika saker. För det första gäller det skyldigheten att försörja sig själv. Den är oomtvistad. Det står inskrivet i dagens socialtjänstlag. Vi skall se till att detta kommer med också i det kommande lagförslaget. Det skall vara helt tydligt. För det andra gäller det om man skall kräva en direkt motprestation för att någon skall få ekonomiskt bistånd. På den punkten menar jag att man först måste klara ut vilka konsekvenser det för med sig. Skall man t.ex. kunna säga att en person får socialbidrag om denne städar kommunens trappor en gång i veckan eller sköter kommunens parker under några veckor osv.? Detta kan föranleda en arbetsmarknad utanför den vanliga arbetsmarknaden. Det framgår också av Regeringsrättens dom. Om man erbjuder en person beredskapsarbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder under de förhållanden som gäller för arbetsmarknaden, är det ingen tvekan om saken. Min uppfattning är att detta skall klargöras mycket tydligt i en kommande socialtjänstlag - utan att man för den skull kränker människors integritet och rättssäkerhet. Det är möjligt. Jag har samma uppfattning som Kent Olsson när det gäller att ungdomars passivitet måste brytas. Man skall inte som ung starta sitt liv med hjälp av socialbidrag. Man skall starta sitt liv med att vara välkommen på arbetsmarknaden. Vi skall se till att lagstiftningen blir formulerad så att detta blir helt tydligt.
Fru talman! Menar då socialministern att de krav som man i detta fall ställde på en ungdom i Tyresö kommun inte är krav som man kan ställa? Man erbjöd ett arbete, i det här fallet städning, för att den unge inte skall vara passiv. Man kan t.ex. också erbjuda matlagning och arbete i parker. Skall man inte kunna ställa sådana krav på en ung arbetslös person? Det här ger då signaler till andra ungdomar om att de inte behöver ta arbete, eftersom de ändå får socialbidrag. Jag tycker på något sätt att det vore en bra och klar signal om man från socialministerns sida kunde säga att man med anledning av domen från Regeringsrätten är beredd att ändra detta så att signalerna klart och tydligt markerar att det inte går att säga: Jag vill inte göra någonting, utan jag vill leva på mitt socialbidrag.
Fru talman! Jag har ingen möjlighet att kommentera ett enskilt fall. Jag kan bara säga att det nog rent allmänt inte är så att det handlar om att man inte skulle vilja göra någonting. Det handlar om tolkningen av vad man i Socialnämnden har ansett vara en utvidgning av begreppet att stå till arbetsmarknadens förfogande och Regeringsrättens dom där man säger att arbetsmarknadspolitisk åtgärd, arbete eller annans sysselsättning som följer gängse arbetsmarknad skall det inte finnas någon möjlighet att säga nej till. Jag menar att i den kommande socialtjänstlagen skall detta förtydligas på ett sådant sätt att ungdomar inte fastnar i bidrag och att det inte behöver uppstå några tvistigheter om huruvida man är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Det är uppenbart att den nuvarande socialtjänstlagen inte är klar på denna punkt. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att det också är viktigt att detta sker på ett sådant sätt att det inte kränker människors värdighet. Detta har inte någonting med att göra att ungdomar inte skulle vilja arbeta. Detta har en mycket, mycket vidare omfattning än så.
Fru talman! Jag förstår mycket väl att socialministern inte kan gå in och kommentera ett enskilt fall. Men i det enskilda fallet där man har ställt krav på en ungdom att städa, syssla med matlagning eller jobba i en park kan det väl ändå inte anses vara fråga om ett jobb som kränker den enskildes värdighet. Vilka signaler ger detta? Det ger signaler om att man inte behöver ta vissa typer av arbete för att få socialhjälp. Jag tycker att det är positivt att det kommer en ny proposition. Men jag är litet orolig för att socialministern anser att den här typen av arbete kan kränka den enskilde. Jag hade varit glad om vi hade kunnat vara överens här, eftersom jag trots allt tror att vi är överens i det mesta. Det hade varit bra om socialministern hade kunnat säga att hon kommer att lägga fram en proposition om det här snarast. Låt mig få ställa en sista fråga. När kommer propositionen över huvud taget?
Fru talman! När man utformar en socialtjänstlag skriver man den inte enbart för unga människor, Kent Olsson. De paragrafer som finns där skall gälla för alla från födelsen till döden. Det betyder att formuleringarna i lagen måste tåla att omfatta vuxna människor, andra människor och människor i utsatta situationer. Vi är helt överens om att unga människor inte skall starta sitt liv med ett bidragsberoende. Det har stor betydelse på vilket sätt man ser till att unga människor deltar i aktiva åtgärder. Det är uppenbart att den nuvarande socialtjänstlagen inte har formulerats så att det är tydligt. Den kommande socialtjänstlagen skall vara formulerad så att det blir tydligt, utan att kränka människors värdighet. Det har ingenting att göra med att unga människor självklart skall in på arbetsmarknaden. Men en socialtjänstlag skall omfatta alla i Sverige.
Fru talman! Jag är helt naturligt medveten om att en socialtjänstlag måste omfatta alla människor. Men det är samtidigt mycket klart att en sådan lag måste ge tydliga signaler till ungdomar att socialbidrag inte enbart är en rättighet. Det finns också en skyldighet att utföra en motprestation. Jag är därför litet oroad över att inte kunna få ett helt klart svar från socialministern att ungdomar skall acceptera denna typ av arbete för att kunna få socialbidrag. Detta måste finnas med i den proposition som skall läggas fram. När kommer propositionen?

Fru talman! Ingrid Skeppstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att samma regler skall gälla för Apoteksbolaget vid försäljning av läkemedel utomlands som i Sverige. Anledningen till frågan är att det i massmedierna presenterats uppgifter om att Apoteksbolaget exporterar läkemedel som ej är tillåtna i Sverige. Det läkemedel som avses är Citramon, som bl.a. innehåller den i Sverige, men ej i Estland, förbjudna substansen fenacetin. Först vill jag slå fast att Apoteksbolaget inte exporterar eller säljer några läkemedel till andra länder. Det av Apoteksbolaget tills helt nyligen helägda dotterbolaget ADA har tillsammans med sin nuvarande huvudägare, finländska Tamro, ett distributionsföretag, Tamda, verksamt i de baltiska staterna. Detta företag lagrar och levererar till försäljningsställena sådana läkemedel som är godkända av de nationella läkemedelsmyndigheterna och som inhemska eller utländska läkemedelsföretag säljer till apotek och andra försäljningsställen i dessa länder. Ett av de läkemedel som distribueras i Estland, och som har godkänts av den estniska läkemedelskontrollen, är det rysktillverkade läkemedlet Citramon, som innehåller fenacetin. Detta läkemedel är inte längre godkänt i Som jag berört ovan är Apoteksbolaget inte längre majoritetsägare i distributionsrörelsen och kan därför inte längre ge ensidiga direktiv om hur verksamheten skall skötas. Apoteksbolaget har emellertid mot bakgrund av bl.a. den etiska debatten i den nu aktuella frågan begärt att Tamro skall överväga om Citramon fortsättningsvis skall distribueras i Estland genom det baltiska dotterbolagets försorg. Jag vill dock understryka, att även om Tamrokoncernen skulle upphöra med distributionen, så löser detta inte problemen för de baltiska staterna. Vi i de nordiska länderna har en stor uppgift när det gäller att hjälpa till att skapa en väl fungerande läkemedelskontroll och läkemedelsmarknad i de baltiska länderna. Mycket görs också. Såväl Apoteksbolaget som Läkemedelsverket gör betydelsefulla insatser när det gäller t.ex. utbildning och rådgivning. En stor del av dessa insatser genomförs tillsammans med övriga nordiska länder inom ramen för Nordiska läkemedelsnämnden. Tamda är ett välskött företag, som bidrar till att utveckla läkemedelsförsörjningen i de baltiska länderna. Det faktum att företaget finns där påverkar också andra företag på marknaden på ett positivt sätt. Jag vill särskilt nämna att från bl.a. officiellt estniskt håll har också - i anledning av en tidigare liknande debatt i Sverige - framhållits den stora och positiva betydelse man tillmäter Tamdas verksamhet.
Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Jag är medveten om att det inte är Apoteksbolaget självt som exporterar detta läkemedel. Ändå tycker jag att det är allvarligt att Apoteksbolaget genom ett delägt bolag exporterar en sådan medicin. Det läkemedel som det handlar om har socialministern angivit i svaret. Det är Citramon, som innehåller fenacetin, vilket är totalförbjudet hos oss. Det är på grund av att det bl.a. slår ut njurarna. Det är olyckligt att man inte har samma bestämmelser, dvs. att de nationella estniska bestämmelserna är generösare än våra bestämmelser i Sverige, och att det ger möjlighet att exportera en sådan medicin. Enligt tidningsuppgifter har man frågat Apoteksbolaget av det tänker göra åt detta. Apoteksbolaget har svarat att det inte tänker vidta några åtgärder, eftersom andra bolag då kommer att kunna sälja liknande läkemedel till de baltiska länderna. Det är alltså i botten en kommersiell fråga.
Fru talman! Jag såg också det uttalandet. Det var därför jag tog reda på att Apoteksbolaget har tagit upp en diskussion med Tamro och Tamda om att överväga att inte distribuera läkemedlet. Det exporteras ju inte av bolaget, utan förs in i landet av andra. Detta är naturligtvis ett problem. Vi tycker att vi har en mycket god kontroll, och vi har en god kvalitet. Inte minst genom vårt EU-inträde får vi tillgång till den kvalitetsutveckling och det utvecklingsarbete som förekommer inom EU, vilket gör att Sverige får en ännu starkare ställning på läkemdelsområdet. Det är klart att man skulle önska att de baltiska staterna, och då även Estland, hade kommit lika långt. Våra möjligheter att hjälpa dem finns, som jag pekade på i mitt svar, på två områden. Läkemedelsverket och Apoteksbolaget kan bedriva mellanstatligt samarbete. De kan stötta de baltiska länderna med att utveckla läkemedelskommittéer och läkemedelskontroll och även ge råd och stöd i lagstiftningsfrågor. Men en annan viktig faktor är att ha ett välskött företag, eftersom det är ett gott föredöme, även kommersiellt. Det kanske inte alltid är så. Det är viktigt att det finns sådana företag som visar vägen. Nu skall jag ärligt erkänna att jag inte riktigt vet hur det kommer att bli med Citramon. Men jag tror att man lyssnar ganska mycket på vad som sägs från de svenska intressenterna.
Fru talman! Det är bra att den här debatten förs. Man kan då peka på vad vi tycker här i Sverige. Det kan också vara bra för Apoteksbolaget och dess dotterbolag att veta att detta har uppmärksammats och att frågan är under bevakning. Avslutningsvis anser jag att exporten eller försäljningen av medicinen till de baltiska länderna är en fråga om moral.

Fru talman! Karin Olsson har frågat mig om jag har för avsikt att undersöka möjligheterna att införa pant på utrangerade nödraketer. Jag håller med om att en mycket stor respekt måste finnas för nödraketer och deras användning. Jag vill i detta sammanhang citera Sjöräddningssällskapet. Så här står det i Sjöräddningssällskapets årsbok från i fjol. "En röd raket är en av de internationella nödsignaler som talar om att någon söker omedelbar hjälp. Ingen vet om en stor eller liten olycka har inträffat. En stor tragedi kan dock vara ett faktum inom en kort stund. Du eller jag som ser en röd raket ringer 90 000 och begär sjöräddningen. Ingen tvekan får råda, ingen fördröjning - minuterna går fort. Den skeppsbrutne har gjort sitt och kan endast vänta på snabbast möjliga hjälpaktion." Jag anser att det måste vara en självklarhet att nödraketer endast används av nödställda. Denna självklarhet grundar sig på den hänsyn och omsorg vi i så många olika sammanhang måste visa andra människor. Att använda dessa nödraketer som räddar liv vid exempelvis s.k. festliga tillfällen måste för varje människa vara en orimlighet. Sjöfartsverket har i en samrådsgrupp för sjöräddningsfrågor diskuterat frågan om en pant på nödraketer. Viktiga parter i detta sammanhang är de som tillhandahåller nödraketer och båtägarna. Jag anser att frågan fortsättningsvis i första hand måste diskuteras av dessa parter. Jag kan också meddela att Sprängämnesinspektionen överväger föreskrifter för dem som tillhandahåller explosiva varor. Dessa överväganden innebär att ett retursystem upprättas för explosiva varor med begränsad livslängd. Som i alla andra retursystem är dock konsumentens vilja att medverka i ett sådant system viktig. Innan regler på området finns vill jag emellertid uppmana båtägarna att lämna tillbaka gamla nödraketer och de som tillhandahåller nödraketer att ta emot dem.
Fru talman! Tack för svaret! Jag tycker att det var litet onödigt långt. Det hade egentligen kunnat bestå i ett "ja". Vi har fått lära oss att skriva våra frågor så att de kan besvaras med "ja" eller "nej". I detta fall tycker jag att det hade gått alldeles utmärkt att säga "ja", och sedan hade vi varit klara med frågan. Men jag är glad för svaret jag har fått, fru kommunikationsminister. Min förhoppning är att Sprängämnesinspektionen skyndsamt utreder färdigt, så att pant kan införas på nödraketer. Man måste hitta den rätta nivån för panten, så att det blir attraktivt för dem som har utrangerade nödraketer att lämna tillbaka dem. De skall få tillbaka en så pass stor summa att det inte blir roligt att skjuta upp nödraketerna som nyårsraketer. Nödraketerna måste respekteras. Tyvärr respekteras de inte i dag. Ungefär 95 % av de raketer som skjuts upp skjuts faktiskt upp för skojs skull. Så stor är siffran. Det finns en risk att de som skall ut och kontrollera larm om nödraketer känner en minskad respekt för raketerna. Dessutom kostar det samhället väldigt stora summor. En timmes helikoptersökning kostar 30 000 Därför hoppas jag att Sprängämnesinspektionens överväganden innebär att det kommer att fastläggas pant för nödraketerna. Tack så mycket för svaret! Tack också för uppmaningen till båtägarna. Jag hoppas att de hörsammar kommunikationsministerns vädjan.
Fru talman! Nog skulle man kunna svara enbart "ja", men orsaken till att svaret blev litet längre är att Sprängämnesinspektionen ser mycket allvarligt på frågan. Äras den som äras bör! Diskussionen är bra, för den kan säkert också skynda på arbetet. En sak som avslutningsvis är viktig att säga är följande: Även om vi vet att det skjuts upp en hel del okynnesraketer betraktar sjöräddningen alla raketuppskjutningar som en seriös uppskjutning. Varje larm är ett seriöst larm. Jag delar Karin Olssons uppfattning att uppskjutningen av okynnesraketer är dyr och onödig, men det innebär i dag inte att man betraktar vissa larm som falsklarm. Alla larm betraktas som synnerligen allvarliga och behandlas därefter, med de kostnader det innebär för vår gemensamma hushållskassa. Vi har ett gemensamt ansvar för att få alla att se med allvar på detta problem - även båtägarna.
Fru talman! Hushållskassan betalar väl inte detta! Jag vet också att sjöräddningen tar allvarligt på varje uppskjuten nödraket. Men om man vet att mellan 200 och 400 okynnesraketer skjuts upp på en nyårskväll måste man innerst inne fundera på om varje nödraket skjutits av för skojs skull eller om situationen verkligen är allvarlig. Vi riskerar att sjöräddningen inte kommer att ta varje raket så allvarligt som man gör i dag. Jag vet detta, för jag har varit på Sjöfartsverket i Göteborg. De visade mig hur det är. Jag tror att vi är helt överens. Tack!

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig dels om Öresundsbron kan finansieras med EU-medel, dels om sådan finansiering kan bli aktuell även för andra projekt. Mitt svar till Karl-Erik Persson är att såväl Öresundsförbindelsen som andra projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska nät för infrastrukturen inom transport-, telekommunikationsoch energisektorerna kan erhålla gemenskapens ekonomiska stöd.

För närvarande har 14 infrastrukturprojekt prioriterats inom EU. Två av dessa har direkt anknytning till Sverige. Det är Öresundsförbindelsen och Nordiska triangeln. Båda dessa projekt kommer att få stöd för år 1995. Utöver de prioriterade projekten kommer ytterligare några projekt med svensk anknytning att få gemenskapsstöd. Det gäller bl.a. en studie av ett nytt flygtrafikledningssystem. Utöver det direkta gemenskapsstödet, som finansieras ur EU:s budget, finns även andra former av finansiellt stöd. Jag tänker på lån från Europeiska investeringsbanken, EIB. EIB är en projektfinansieringsbank som på helt kommersiella villkor kan ge lån på fördelaktiga villkor till bl.a. infrastrukturinvesteringar. För närvarande är lån aktuella såväl till Öresundsförbindelsen som för vissa järnvägsinvesteringar.
Fru talman! Jag får tacka kommunikationsministern för ett utförligt svar. Det är ett svar som lämnade mig i bryderi. Det gav upphov till flera frågor. Trafikutskottet var i Danmark i måndags. När det gäller finansiering och hjälp från EU verkar det som att Danmark har nått längre än vad vi har gjort. De kunde presentera i ecu vad de skulle få både under Nordiska triangeln är intressant. Finns det krav vad gäller målstandarden? Skall det vara motorväg eller motortrafikled, eller kan vi ha trettonmetersväg? Kommunikationsministern säger i svaret att två av de infrastrukturprojekt EU har prioriterat har direkt anknytning till Sverige. Såvitt jag förstår träffades kommunikationsministrarna den 28 december och kom överens vad gäller transportnätet. Väg 45 mellan Göteborg och Karesuando ingår här. Vilket stöd får man till den vägen? Vilken målstandard skall gälla för vägen? Skall den byggas i sin helhet? Utan att direkt ha räknat på hur många mil det gäller kan jag säga att det måste röra sig om uppemot 200 mil, om man räknar hela sträckan från Göteborg och ända upp till Karesuando. Det är intressant att veta vilken målstandard som skall gälla.
Fru talman! Danskarna är kanske fräckare än vad vi svenskar är när det gäller att deklarera hur mycket stöd man får. Besluten skall fastställas i kommissionen före årets slut, då man slutgiltigt avstämmer budgeten för 1995. Det är en process som pågår under hela året. När man diskuterade dessa frågor i grupp senast var man överens om att den siffra som skall gälla för Öresundsbron är 13 mecu, som det numera heter - Från den budgeten har den danska sidan fått ett par miljoner ecu ytterligare för landanslutningar beroende på att de har kommit i gång med dem, vilket Sverige inte har gjort. Det är orsaken till att vi än så länge inte har fått något från 1995 års budget. Men för själva brodelen är den sammanlagda summan 13 miljoner ecu. När det gäller den nordiska triangeln har Sverige och Finland fått medel från 1995 års budget. De är ungefär jämnt fördelade mellan Sverige och Finland. Så förhåller det sig. Jag har förstått att danskarna talar om att de också har fått besked inför 1996, vilket är helt orimligt. Det beskedet lär man nämligen inte kunna knåda fram förrän i slutet på 1996. Budgetprocessen fungerar på det sättet. När det sedan gäller vilka vägar som skall ingå är det, som jag sade, två delar som ingår i de prioriterade projekten, dvs. de 14 projekt som statsministrarna kom överens om i Essen. Det är däri den nordiska triangeln och Öresundsbron ingår. Sedan har vi från olika länder fört diskussioner, och på rådet i somras var vi överens om ett antal projekt. Där ingår riksväg 45. Jag får återkomma till målstandarden.
Fru talman! Det som föranledde de extra frågorna som jag inte hade med i min första fråga om EU medel till Öresundsbron är att jag tror att det är bra att på något sätt visa att de berörda kommunerna och länen får reda på vad som gäller, framför allt när det gäller frågan om målstandard. Nu råkar jag bo i ett län som berörs litet grand av de nordiska trianglarna. Alla som är för byggande av motorvägar säger: Vi får EU-pengar. Detta är redan klart. Jag har försökt få fram var det beslutet har fattats och vad som gäller. Vissa andra säger att det inte finns något beslut om detta. Då står olika grupper och olika län emot varandra. Andra säger att det räcker att vi har 13 meter breda vägar med tanke på trafiksäkerheten, som vi skall uppnå enligt Vägverkets normer. Vi har ju också att ta ställning till trafiksäkerheten.
Fru talman! Målstandarden har inte ett dugg att göra med om de här vägarna - för det handlar ju om både vägar och järnvägar - skall ingå i det transeuropeiska nätverket eller inte. Det finns inget krav på att det skall vara motorvägsstandard. För övrigt är motorvägsstandard en nationell definition. Den kan ha olika betydelse på olika sidor om en gräns. Men det finns en annan poäng i detta, nämligen att om det skall vara något som ingår i det transeuropeiska nätverket så skall det ha en betydelse för kommunikationerna mellan gemenskapens olika länder. Då kan man fråga sig om riksväg 45 har en sådan betydelse. Ja, det har den faktiskt. Den är ju den väg som vi i vardagslag kallar för den inre stomvägen, så den har alltså en sådan betydelse precis som våra andra genomgående vägar har.
Fru talman! Det är jättebra att få höra det. Jag hoppas då att Vägverkets regionchefer som är ute på vissa ställen och oroar människor genom att säga att beslutet redan är klart, att det måste vara en motorväg och att det är det beslut som gäller. De menar att man skulle få ut mer väg för pengarna om man bygger en 13 meter bred väg i stället för en motorväg, eftersom det ju är billigare att bygga en 13 meter bred väg än att bygga en motorväg. Vägverkets representanter, framför allt regioncheferna, säger att detta inte kan påverkas därför att beslutet är fattat av riksdagen och att om man får EU pengar så är det redan klart att det måste bli motorväg. Någonstans här brister det väl i kommunikationerna, höll jag på att säga. Jag tror att det är viktigt att få reda på vad som gäller, framför allt när det gäller målstandard, för det är ju många som inte vill ha motorvägar därför att de tycker att de genererar mer trafik och blir ganska dyra och att det därför vore bättre med 13-metersväg.

Fru talman! Tack för svaret, kulturministern, fast frågan var ställd till Mona Sahlin. På FN:s fjärde kvinnokonferens, där Mona Sahlin och jag deltog bland 40 000 andra kvinnor, diskuterades lagstiftning mot förnedrande bilder av kvinnor. Sveriges linje var att till varje pris försvara tryckfrihetsförordningen utan några undantag. Trots svenska erfarenheter av att det är nästan omöjligt att komma åt kvinnoförnedrande bilder, arbetade Sverige för skrivningar om etiskt och moraliskt ansvar. I slutdokumentet blev de slutliga skrivningarna en hänvisning till pressfriheten och att medierna uppmanas att vidta självsanerande åtgärder. Jag ser av svaret att det är ungefär samma linje som Sverige konsekvent har arbetat med när det gäller Jag ställer mig frågande inför hur denna självsanering skall gå till. Precis som kulturministern säger är vi i Miljöpartiet självfallet väldigt måna om de olika grundlagarna. Vi vill också att etik och moral skall vara ledstjärnor. Men vi tycker att vi kanske inte skall ta till så stora brösttoner här i Sverige. Det kanske är något som inte är bra med vår grundlag. Jag ser en väldigt stor risk för att förtroendet för grundlagen i Sverige solkas ännu mer än vad det har gjort under debatten om barnpornografi. Sedan tar ministern upp ett direkt förbud mot könsdiskriminerande reklam. Här har Sverige inte heller någon möjlighet att gå in, därför att vår grundlag lägger hinder i vägen, medan Norge, Danmark och Finland har gjort det. Kanske det är något fel på vår grundlag?

Fru talman! Det har pågått och pågår en debatt om vår svenska grundlag och dess förträfflighet. Det är självklart att vi skall respektera den svenska grundlagen, men då kan den inte lägga hinder i vägen för t.ex. Danmark och Finland har man kunnat lagstifta mot könsdiskriminerande reklam, men det kan vi inte göra i Sverige. Det måste vara något fel på vår grundlag - den som vi vill att alla i Sverige skall respektera. Vi riskerar på sikt att undergräva förtroendet för den, och jag menar att det redan är undergrävt. När det gäller självsanering undrar jag om kulturministern har sett serietidningen Pyton, som är för barn och där det finns bilder av kvinnor. Redan från barnsben skall man komma in i marknaden - den som vi vill skall sanera sig själv. Det finns också liknande serietidningar för ungdomar.

Fru talman! Jag menar att det redan finns en opinion för att gå in och se hur vi skulle kunna komma åt förnedrande bilder av kvinnor. Jag nämnde inte den här serietidningen som exempel på könsdiskriminerande reklam, utan utifrån det som vi beslutade på FN:s fjärde kvinnokonferens om att medierna skall uppmuntras att vidta självsanerande åtgärder. Jag undrar hur vi skall lyckas. Det kan vara lätt med public service-företag, men hur lyckas vi med sådant här? Det här är för mig en ren porrtidning, och den är gjord för ungdomar. Kulturministern får gärna titta mer i den efteråt. Hur skall vi lyckas med självsaneringen?